Herr talman! Jag ber att få börja där fru Ahrland slutade. Hon sade att ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Här är det precis tvärtom. Vi hade ett apotek på Dalarö som var bra och som öborna var nöjda med. Då skall man inte göra det sämre för öborna. Vad vi diskuterar är inte ett apotek på varje ö — det har vi aldrig varit inne på, och jag vet inte varifrån fru Ahrland har tagit det. Vi vill ha kvar apoteket på Dalarö, som är en centralort för södra skärgården med alla dess öar. Fru Ahrland sade också att vad vi gör eller inte gör i Stockholms läns landsting bryr sig regeringen och riksdagen inte om. Det är alldeles riktigt. Fru Ahrland nämnde emellertid i sitt svar att landstinget reagerade först den 9 september, och därför ville jag göra ett tillrättaläggande då jag inte tyckte att detta överensstämde med verkligheten. Fru Ahrland nämnde också årtalet 1978, men då hade vi i landstinget inte en aning om de här planerna på en nedläggning av apoteket. Fru Ahrland som sjukvårdsminister kände emellertid till dem redan i juni i år. Fru Ahrland reagerade inte på något sätt. Fru Ahrland har också redogjort för den uppvaktning som skedde. Formellt kan vi i dag inte göra någonting. Men vad man kunde ha önskat vore en liten viljeyttring från fru Ahrlands sida, ett uttalande om att det nog ändå vore fel att lägga ned apoteket på Dalarö. Jag vädjar till sjukvårdsministern att för skärgårdsbornas skull, för den nödvändiga servicen som apoteket ger och för att behålla en levande skärgård utanför Stockholm — vi har en unik skärgård där — överväga den informella vägen. Är det inte möjligt att ta personlig kontakt med Apoteksbolaget? Dessutom rekommenderar jag fru Ahrland att göra ett besök på Dalarö. Jag tror att fru Ahrland skulle bli väl omhändertagen. Jag har inte, som jag uppfattar det, fått svar på den fråga jag ställde: Vilket socialt ansvar har ett statligt bolag? Vad begär vi av det enskilda näringslivet? Säger vi där nej till socialt ansvar? Fru Ahrland tog också upp mitt referat från Läkartidningen beträffande Löjskär. Det är inte så säkert, fru Ahrland, att hjälpen fungerar och att man kan få en läkare till ön ens med den helikopterservice som landstinget är berett att lämna. Vad gör man när sjön varken bär eller brister? Läkarväskan innehåller inte alla medikamenter. Det är en besvärlig fråga, fru Ahrland. Jag sade att jag inte önskade att fru Ahrland skulle bli bosatt ute på Löjskär, men jag vill gärna ha svar på den fråga jag ställde i mitt anförande: Vilket socialt ansvar har ett statligt bolag?

Herr talman! Karin Ahrland säger att vi inte har ministerstyre i det här landet. Nej, det har vi förvisso inte. Men det är ju inte detta det är fråga om heller. Vad jag talade om i min fråga till Karin Ahrland var om det inte finns någon möjlighet för regeringen att säga upp ett avtal som en gång har slutits och få ett nytt skrivet. Det har ju hänt förut att avtal som har slutits har ändrats. Och det har också hänt tidigare — det bör Karin Ahrland väl veta — att riksdagen har ändrat tidigare stiftade lagar. : Min fråga gick alltså ut på att man skulle kunna förvänta sig ett initiativ så att man fick en ändring av avtalet till stånd som gav kommuner möjlighet att gå in med förlusttäckningsmedel när ett apotek går med förlust. Jag vill återkomma till interpellationssvaret, vilket som jag tidigare har sagt inte ger tillräcklig eller ens rättvisande information om de verkliga förhållandena i samband med beslutet om nedläggning av apoteket i Dalarö. Än mindre ger det uttryck för en verklig strävan från regeringens sida att ställa det felaktiga beslutet till rätta. I svaret sägs att filialmottagningen till öppenvårdscentralen är öppen viss tid en dag i veckan, under sommaren i regel ytterligare en dag i veckan. Men detta är ju helt missvisande. En distriktsläkarmottagning, var den än är belägen, är alltid öppen en viss tid under dagen. För Dalarö gäller dessutom att landstingets speciella skärgårdsläkare har mottagning två dagar i veckan under sommartid för att ge service åt de många tusen fritidsboende och åt det omfattande rörliga friluftslivet, inte minst då alla båtturister. Utöver detta finns det också privatläkarmottagningar — husläkare — och veterinärmottagningar, som det över huvud taget inte tagits någon notis om i svaret. Det är anmärkningsvärt. Jag tycker att sjukvårdsministern skulle ha använt tid åt att sätta sig bättre in i ärendet än hon uppenbarligen har gjort, inte minst beträffande den uppvaktning med bl.a. långt över 1000 namnunderskrifter som ägde rum i somras. Det hade varit klädsamt om sjukvårdsministern hade forskat litet närmare kring den tidsangivelse rörande beslutet som återges i svaret. Då hade hon funnit intressanta frågetecken. I svaret står att Apoteksbolagets nedläggningsbeslut fattades den 27 april 1981. Hur kommer det sig då att detta beslut inte meddelades offentligt förrän den 1 juni? Det ligger verkligen snubblande nära till hands att tro att man visste om vilken opposition beslutet skulle väcka och därför ville hemlighålla det så länge som möjligt för att beslutet skulle kunna verkställas utan appell. Det känns sannerligen inte bra när statsmakterna eller närstående företag agerar på ett sådant sätt. Vidare framgår det av svaret att samråd med socialstyrelsen har föregått nedläggningsbeslutet och att det från detta håll inte rests några invändningar. Det är svagt, för socialstyrelsen, om någon instans, borde väl vara medveten om apoteksservicens betydelse för sjukvårdskostnaderna. Man har tydligen inte uppfattat, eller ens försökt beräkna, hur mycket sjukvårdskostnaderna kommer att öka. Taxi, sjuktransporter och sjukhusvistelse kostar mycket mera för samhället än Apoteksbolagets s.k. förlust på Dalarö apotek. Jag säger s.k. förlust, för en förlust på 160 000 kr. under 1980 skall vägas mot Apoteksbolagets vinst på 8 milj.kr. Apoteksbolaget säger i sin tioårsjubileumsskrift att vinst skall man inte eftersträva i första hand — samhällsansvaret är störst.
Herr talman! Självfallet, Karin Ahrland, skall vi inte ha ministerstyre i vårt land. Men för den skull har man inte fråntagit vare sig regeringen eller den ansvariga ministern rätten att ha en uppfattning, och det tycker jag faktiskt att Karin Ahrland borde ha i den här frågan. Vi har heller inte sagt — i varje fall har inte jag gjort det — att vi skall ha ett apotek på värje ö i Stockholms skärgård. Vad vi diskuterar är att man skall få behålla det apotek som under långa tider har funnits i Dalarö för att man skall kunna betjäna alla de öar som finns mellan Nynäshamn och Norrtälje. Det är en helt annan sak, fru Ahrland. Sedan kan man tycka att den tid som åtgår för att åka in till Handen inte är särskilt lång. Men, fru Ahrland, det är inte bara fråga om att åka från tätorten Dalarö till Handen. Det är när det gäller öarna utanför som de stora problemen uppkommer. Jag måste säga som Birgitta Rydle att den lilla förlust man har haft under 1980 på Dalarö apotek är en spottstyver i jämförelse med den stora vinst man ändå haft som helhet. Det är ju märkligt att inte människorna i vår skärgård anses vara värda den clearingen från bättre ställda områden. Jag tycker i varje fall att det borde vara så. Med tanke på det resonemang som här förs måste jag säga att vi får hoppas att det är friska människor, människor med järnhälsa, som bor i våra skärgårdsområden, för med det här synsättet i fråga om sjukvård och service är det antingen så, att man är frisk innan man har en chans att få medicin eller också är man död. Jag tycker att det vore klädsamt om fru Ahrland kunde vidgå att det här kanske var ett olyckligt beslut. Jag är övertygad om att det med litet god vilja skulle gå att ändra detta. Även om jag vet att fru Ahrland inte kan stå och säga här i riksdagen att det skall ändras, så kan ändå en viljeyttring som uttalas här och informella kontakter göra att den här fadäsen kan utraderas. Jag tror att vi alla skulle vinna på det.

Herr talman! Karin Ahrland säger att det har skett en fördubbling av etableringarna av apotek, och speciellt har det varit en förtätning i norra delen av vårt land. Men det är ju i och för sig inget alibi för att lägga ner ett apotek i mellersta eller i södra Sverige på en plats där det redan finns ett sådant. Jag var uppe i Junsele i somras i ett ärende. Där fungerar inte distributionen av läkemedel tillfredsställande tycker jag. I Junsele bor 1200-1 300 människor. Man får gå och lägga sitt recept i en låda, och sedan forslas receptet till närmaste apotek som ligger i Backe, 5 mil från Junsele. Så kommer en annan låda tillbaka, fylld med apoteksvaror. Detta är ju inte tillfredsställande. Det kan ta två dagar för en person att få sin medicin. Ibland är det faktiskt så att man är i akut behov av medicin. Någon kanske säger att man kan ju ta sin bil och åka till apoteket. Det tar bara 35 minuter, säger Karin Ahrland, från Dalarö till Handen. Men alla har inte bil. Ofta handlar det om äldre människor i de här områdena, som inte har tillgång till bil och som alltså inte har en möjlighet att kasta sig in i en bil för att åka och hämta sin medicin. De här frågorna har faktiskt väldigt stor betydelse för de enskilda människorna — ofta är det prekära situationer då man mår dåligt. En sak är att på en ort inte ha ett apotek. Jag tycker att det borde ske en utbyggnad för att man skall kunna garantera service. Men en annan sak är att lägga ner ett apotek på en ort där ett sådant finns, som i fråga om Dalarö. Det talas ju också i andra sammanhang om att vi skall förbättra servicen i glesbygden. Vad man nu gör här innebär ett konkret exempel på att man försämrar servicen på ett mycket viktigt område. Karin Ahrland säger sedan att vi inte har ministerstyre i Sverige. Det är riktigt. Men man kan ju åtminstone få ett uttalande. Det är faktiskt så att Karin Ahrland är huvudansvarig för sjukvården och hälsovården här i landet. Därför tycker jag att man kan kräva en synpunkt, en viljeyttring i detta sammanhang. I mitt tidigare inlägg frågade jag: Är det bra eller dåligt att man har lagt ner Dalarö apotek? Jag har fortfarande inte fått något svar på den frågan.
Herr talman! Det är faktiskt så att om jag svarade ja eller nej på den senaste frågan, så skulle det kunna tas till intäkt för ett påstående att jag försökte styra Apoteksbolaget — och det försöker jag inte, herr talman. Det mesta av debatten nu senast har haft denna inriktning, och jag tänker alltså inte ge mig in på detta, eftersom det strider. mot Sveriges grundlag. Stina Andersson frågade emellertid om det sociala ansvaret. Någon har här tidigare citerat ur grunderna för bolagets verksamhet. Det står där att bolaget skall svara för att en god läkemedelsförsörjning upprätthålls i landet och att verksamheten skall bedrivas så att möjligheter att utnyttja läkemedelsutvecklingens resultat främjas, samtidigt som så låga läkemedelskostnader som möjligt upprätthålls. Det är ytterst en avvägningsfråga som bolagets styrelse måste syssla med, och det är alltså självfallet ingen lätt uppgift. Jag vill bara göra ett ytterligare påpekande med anledning av att Birgitta Rydle inte ansåg sig ha fått svar på sin senaste fråga. Jag vet inte att det i avtalet i och för sig finns någonting som skulle hindra bolaget från att ta emot ett bidrag när det gäller förlusttäckningen. Nu har jag inte så grundligt studerat regeringsrättens årsbok att jag här kan svära på att det strider mot kommunallagen eller inte att kommunen skulle göra det mesta. Det får Birgitta Rydle själv fundera på. Till sist vill jag bara säga att det är en uppgift som man kanske skall komma ihåg i detta sammanhang. Apoteket i Dalarö har i decennier varit Sveriges minsta apotek, och det har fullmäktige därute också vetat om.

Herr talman! Visst har Dalarö det minsta apoteket. Men därför behöver det ju inte i och för sig läggas ner. De kommunala frågorna tog Birgitta Rydle upp tidigare, och jag skall inte gå in på dem. Men det har talats om den lilla förlusten på 136 000 kr., och då kan man gärna ställa sig frågan: Har inte Apoteksbolaget råd med det med hänsyn till den vinst som bolaget uppvisat det senaste åren? Och detta skall ställas mot de sammanlagda kostnaderna för de enskilda människorna i form av resor, förlorad arbetsförtjänst osv. och mot postens kostnader. När det gäller det sociala ansvaret, säger Karin Ahrland, är det en avvägningsfråga. O. K., det kan det synas vara. Men när det gäller det enskilda näringslivet — säger vi inte då att vi måste ta ett socialt ansvar i vårt arbete? Jag vill gärna höra kommentarer från fru Ahrland i det avseendet. I den här frågan har inte mindre än fyra yttringar från olika partier kommit fram, två interpellationer och två enkla frågor. Alla dessa partier på riksnivåer är överens om att de vill arbeta för apotekets öppnande igen. Endast folkpartiet ställer sig negativt. Vi skall ju enligt regeringsdeklarationen föra en politik i hela folkets intresse. Jag vill i sanningens namn påpeka att moderaterna i landstingsgruppen var emot det beslut som fattades där, och det är då så mycket mer glädjande att moderaterna i den här salen sedan ändrat uppfattning och anslutit sig till samma linje som den övriga majoriteten. Fru Karin Ahrland har kanske — det har också visat sig vara fallet — varit okunnig på vissa områden när det gäller vår skärgård i Stockholms län. Jag vill gärna återkomma till frågan om en levande skärgård, som är något ytterst väsentligt, och säga att vi inom Stockholms läns landsting har gjort många insatser. Jag vill nämna några av dessa för Karin Ahrland för att peka på hur angeläget det är att vi har en levande skärgård, så att människor och djur skall kunna bo kvar ute i skärgården, och att vi där också skall få behålla vårt apotek. Vi har på landstingsnivå arbetat på trafikens område, skärgårdstrafikens i all synnerhet, och vi har också gjort det när det gäller miljön.

Vi har vidare Stiftelsen Stockholms skärgård, där olika åtgärder också har vidtagits. Det skulle ta för lång tid för mig att räkna upp dem, men jag vill att Karin Ahrland skall veta att det är en satsning som vi gör och som vi hoppas skall kunna följas upp i viss mån på statlig nivå. Vi har på kultursidan en försöksverksamhet med bokbåtsturer i skärgården. Vi har vidare det första skärgårdsvandrarhemmet, som invigdes i juni 1981 på Stora Karlsholmen och på Gällnö, och vi funderar på ytterligare vandrarhem. Vi har renhållning inom skärgården, vi har byggnadsåtgärder på Käringboda naturreservat, som vi vill satsa på, bidrag till hushållningssällskapet för försöksverksamhet inom jordbruket i skärgården och vi har bidrag till fiskerinämnden för åtgärder inom skärgården. Detta är bara några exempel — jag kunde ha hållit på ännu längre — för att Karin Ahrland skall veta vilken intensiv satsning vi gör för att få behålla denna levande skärgård, där ett apotek utgör en del av den verksamhet som måste bedrivas.

Herr talman! Det är ju så, Karin Ahrland, att när Haninge kommun och landstinget gick in och erbjöd sig att täcka Apoteksbolagets förlust på Dalaröapoteket, så svarade Apoteksbolaget att detta skulle strida mot avtalet. Det är därför jag har ställt min fråga till Karin Ahrland. Sjukvårdsministern framhåller att det ”är angeläget att apoteksservicen fungerar tillfredsställande i såväl glesbygdssom tätortsområden”. Det har vi inga delade meningar om. Men i svaret kommer det en slutkläm på det påståendet, nämligen följande: ”Så sker enligt min mening också i regel.” Ja, kanske det. Men när man gör ett sådant uttalande får man inte bortse från en så speciell del av landet som det milsvida skärgårdsområde Dalarö och dess omgivning utgör, vilket tydligen Karin Ahrland och Apoteksbolaget gör. Det går inte heller att bortse från de planer som i Haninge kommun finns på att skapa flera möjligheter för fast boende på Dalarö och att Dalarö framdeles skall betraktas som ett primärt rekreationsområde. Tycker inte Karin Ahrland, att boende och planerare måste uppfatta det som ett hån att en väsentlig servicefunktion då försvinner på så kortsiktiga grunder som här har angetts?
Herr talman! Om man bortser från de mänskliga och sociala aspekterna i detta ärende, kan man ändå efter denna debatt klart konstatera att det samhällsekonomiskt skulle vara mycket lönsamt att täcka den lilla förlust det här gäller, för att få behålla Dalarö apotek. Vi har inom alla partier klart uttalat viljan att behålla en levande skärgård. Jag och mitt parti vill att det talet också skall ha en reell innebörd, att vi som politiker skall handla på ett sådant sätt att de människor som bor i dessa områden skall kunna lita på att vi menar vad vi säger. Det jag efterlyser från berörd minister är ett sådant uttalande.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att jag självfallet har stor förståelse för de problem som finns i Stockholms skärgård och för befolkningen där. Jag förstår att befolkningen inte blir glad över att apoteket läggs ned och att den kan bli oroad, men jag har försökt redovisa vad Apoteksbolaget har gjort i stället. Jag har med intresse lyssnat på Stina Anderssons uppräkning av alla satsningar som man gör för skärgården i Stockholm. Och jag kan säga: Lycka till med satsningarna! Om ni blir lyckosamma i era satsningar, kan det resultera i att skärgården plötsligt växer ut och att många fler människor vill bo där. Många fler människor ger, såvitt jag kan förstå, bolaget underlag för mer omfattande service. I övrigt tycker jag, herr talman, att de ärade riksdagsledamöterna skall ta konsekvenserna av vad de alla har sagt här i dag — att vi inte har ministerstyre. De skall därför inte tro att det kommer några ledande uttalanden från mig.
Herr talman! Det var ett klart besked — det kommer inget ytterligare meddelande från Karin Ahrland. Men det var en positiv yttring, när hon sade att hon självfallet har stor förståelse för befolkningen i Dalarö. Det är faktiskt den enda positiva yttring jag har märkt från fru Ahrlands sida. Vi har inte ministerstyre, och det skall vi inte heller ha. De satsningar vi har gjort i Stockholms skärgård har gett till resultat att ytterligare människor har flyttat dit. Jag hoppas att vi skall kunna satsa mer på skärgården, så att vi får ännu fler människor bofasta där och att de verkligen kan bo kvar. Men en förutsättning för det är, som vi från vårt parti ser det, att vi får behålla apoteket på Dalarö.
Herr talman! Jag när fäktiskt en stilla förhoppning om att en eftertankens kranka blekhet skall inställa sig efter den här debatten och leda till regeringsinitiativ, som gör att vi åter kan få ett apotek i Dalarö.

Min företrädare statsrådet Holm föreslog vid sin anmälan i 1981 års budgetproposition av förslagsanslaget för budgetåret 1981/82 till driftskostnader vid Akademiska sjukhuset i Uppsala bl.a. att vissa produktivitetsoch rationaliseringsvinster om 10,5 milj.kr. skulle göras i fråga om omkostnader och andra löner än läkarlöner vid sjukhuset. Riksdagen godtog utan erinran detta förslag om besparingar i sjukhusets verksamhet. Direktionen för sjukhuset lade sedan i maj 1981 fram ett förslag till budget för verksamhetsåret 1931/82, som utgick från oförändrad verksamhet. Direktionen begärde då ca 31 milj.kr. mer än vad budgetpropositionen hade tagit upp för nämnda utgifter.

Höjningen gäller i avvaktan på ett nytt beslut av riksdagen. Samtidigt meddelade regeringen föreskrifter, som innebar att förslagsanslaget till avlöningar till läkare minskade med 5 milj.kr. Regeringen avstod således från att begära att produktivitetsoch rationaliseringsvinsterna om 10,5 milj.kr. skulle genomföras. Regeringen förde dessutom över 5 milj.kr. från läkarlöneanslaget till ramen för övriga löner och omkostnader. Denna överflyttning av medel hade diskuterats under hand med sjukhusets företrädare. Regeringen har underställt riksdagen frågan i den nyligen beslutade propositionen om tilläggsbudget. I denna proposition begär regeringen också riksdagens bemyndigande att medge att ramen får överskridas för viss verksamhet vid Akademiska sjukhuset. Det senare föranleds närmast av en begäran från sjukhuset att få bestrida kostnaderna för den barnoch ungdomspsykiatriska kliniken vid sidan av den reguljära ramen. Om riksdagen ger det begärda bemyndigandet kommer sjukhusets framställning att övervägas i särskild ordning. Sedan regeringen har ställt i utsikt också den höjningen av medelsramen för sjukhusets verksamhet har sjukhusdirektionen vidtagit åtgärder som enligt vad jag under hand har inhämtat kan minska de av direktionen tidigare beräknade utgifterna med ca 20 milj.kr. Detta har varit möjligt genom att direktionen bl.a. under budgetåret 1981/82 beslutat att stänga sammanlagt 89 vårdplatser. Stängningarna avser främst vården på andra kliniker än Oswald Söderqvists påstående att regeringen beslutat minska antalet platser inom den slutna vården är felaktigt, om därmed menas att regeringens beslut skulle syfta till en sådan minskning.

Under arbetet inom HS 90 — hälsooch sjukvård inför 90-talet — har det tagits fram utgångspunkter och riktlinjer för det fortsatta arbetet. Enligt detta bör speciell uppmärksamhet ägnas möjligheterna och konsekvenserna av att begränsa länssjukvården för att öka förutsättningarna att inom snäva personella och finansiella resursramar säkerställa en planerad utbyggnad av primärvården. Enligt ett nyligen färdigställt s.k. kameralbokslut vid sjukhuset utnyttjades omkring 5 000 vårddagar färre än beräknat vid Akademiska sjukhuset under budgetåret 1980/81. Detta kan vara ett tecken på att sjukhuset är överdimensionerat på ett ockonomiskt sätt. Men även om så inte är fallet, anser jag att direktionens beslut att stänga vissa vårdplatser är försvarligt så länge den s.k. länssjukvården vid sjukhuset begränsas i rimlig omfattning. Härigenom får vi en strukturförändring som renodlar sjukhusets roll som högspecialiserat regionsjukhus och som länssjukhus åt Uppsala läns landstingskommun. Några svåra sjukdomsfall som skall behandlas på Akademiska sjukhuset enligt gällande avtal eller regionvårdsplanering skall inte behöva avvisas. För dessa fall kommer det att finnas plats även i fortsättningen. Några uppsägningar av personal vid sjukhuset har inte skett. Strävan bör helt naturligt vara att undvika uppsägningar också i fortsättningen. Personalen vid en vårdavdelning som stängt bör i regel kunna omplaceras, och naturlig avgång, som det brukar kallas, bör kunna användas för att totalt sett minska personalen i erforderlig utsträckning. Jagär inte beredd att f. n. föreslå regeringen något annat beslut än det som jag har redogjort för och som föranlett tilläggsbudgetpropositionen till riksdagen. Därmed, herr talman, anser jag mig ha besvarat Oswald Söderqvists frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för svaret på min interpellation. Det var ett elegant och välformulerat svar, och enligt vad sjukvårdsministern har sagt här finns det egentligen inga problem vid Akademiska sjukhuset. Det blir ingen försämring av vården. Det blir inga avskedanden. Det finns ingen risk för att några svåra sjukdomsfall skall behöva avvisas. Men verkligheten är en annan, vilket jag skall återkomma till om en liten stund. Först vill jag emellertid slå fast, som jag har gjort tidigare i debatter om den här frågan i Uppsala, att vi här har verkningarna av en borgerlig sjukvårdspolitik och en borgerlig politik inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn skall skäras ned enligt de borgerliga regeringarnas program, oavsett vilken sammansättning de har. Det är klara och entydiga politiska beslut. Man prioriterar kostnader i samhället. Man väljer vad man vill satsa på och vad man inte vill satsa på. Man bestämmer sig för vad man skall skära ned på. Dessa politiska beslut drabbar till slut någon när de kommer ut i verklighetens samhälle. I det här fallet slår de mot sjukvården. Detta gäller naturligtvis inte bara Uppsala, men just i dag talar vi om sjukvården där. Det slår mot barnsjukvården, och det slår mot annan sjukvård. Det blir sämre möjligheter, det blir längre köer osv. Det är viktigt att hålla detta i minnet i de tekniska diskussioner som förs i detta sammanhang. Det är alltså egentligen inga budgettekniska frågor eller sjukvårdstekniska frågor, utan det är ren och omedelbar borgerlig politik, där man väljer att skära ned på den offentliga sektorn och låta ett ekonomiskt krisläge hårdast slå mot dem som är mest drabbade förut. Man skär inte ned på militärutgifterna t.ex. Dessa tänker man inte minska, och efter den senaste tidens affärer på den sidan lär vi få höra talas om en höjning av militärkostnaderna, kanske med åtskilliga miljoner. Detta sagt som en parentes. Nu har vi i Uppsala fått en debatt om detta. Jag är inte den första som vill gå fram och slå mot Karin Ahrland som sjukvårdsminister. Hon har fått ta över dessa beslut från andra sjukvårdsministrar. Nu är det många borgerliga politiker, framför allt i Uppsala, som gråter krokodiltårar och talar om vårt sjukhus och sådana saker, trots att de själva tidigare varit med om att fatta beslut som fått just dessa effekter. Jag vill alltså inte rikta mig enbart mot sjukvårdsminister Karin Ahrland i just den här regeringen. Sedan detta om sluten och öppen vård. Det är svårt för mig att veta vad regeringen menar med sina beslut, som det talas om i interpellationssvaret. Jag vet inte om de har syftat till en minskning av den slutna vården. Vad som verkligen inträffar är att det blir en minskning av den slutna vården. Oavsett vad regeringen syftat till, så blir resultatet en minskning av den slutna vården. Samtidigt blir det ingen satsning på den öppna vården för att kompensera minskningen av den slutna vården, om nu detta skulle vara möjligt, vilket det inte är — man kan inte ersätta det ena med det andra. Nå, tillbaka till verkligheten igen! Omkring 200 arbetstillfällen kommer till att börja med att försvinna vid Akademiska sjukhuset. Det betyder att nästan 200 vårdplatser kommer att försvinna vid sjukhuset före den 1 juli nästa år. Det blir inga avskedanden, säger Karin Ahrland. Nej, det blir det inte. Många av dessa anställda går på korttidsförordnanden eller vikariat. De har alltså kortsiktiga anställningsförhållanden. Det är bara det gamla vanliga, att låta den s.k. naturliga avgången verka — denna förskönande omskrivning som vi alltid använder nu för tiden när vi avskedar och sparkar folk. Fakta är och resultatet blir att människor blir utan jobb. En annan effekt av detta är att det ökar arbetsbördan för dem som finns kvar. Sjukvårdspersonalen i allmänhet är redan mycket hårt sliten och har en tung arbetsbörda. I och med detta kommer pressen på dem som finns kvar att öka oerhört mycket. Det betyder i sin tur naturligtvis, när man redan har avdelningar med överbeläggning, att vi får en ytterligare sämre vård och sämre möjligheter att ta hand om folk. Slutligen något om detta med läkarlönerna, som det talas om här och som tidigare varit uppe i dessa sammanhang. Nu är det de facto så, vilket också framgår av interpellationssvaret, att 5 milj.kr. tas bort från läkarlöneanslaget. Vad får då detta för effekter? Enligt vad som sagts från läkarhåll kommer det kanske att betyda att 60 läkartjänster försvinner. Det går ju inte att driva sjukvård på ett stort sjukhus med högspecialiserade avdelningar utan läkare. Det skulle vara intressant att få en precisering på den punkten och få höra hur sjukvårdsministern bedömer den här nedskärningen av läkarlöneanslaget. Kommer det inte att få några effekter alls? Enligt läkarnas organisationer — jag kan bara hänvisa till dem — kommer det som sagt att betyda att uppemot 60 tjänster försvinner. Det kan vara intressant att få höra hur sjukvårdsministern ser på detta. Slutsatsen av allt det här är, som jag kan se det, ingenting annat än ått vi får sämre vård, att vi får ökad arbetslöshet, att vi får en kapitalförstöring — något som det har talats mycket om i andra sammanhang i samhället — om man låter stora välförsedda avdelningar med modern och fin utrustning stängas och inte utnyttjar dessa resurser, på grund av att man inte kan hålla med personal, läkare och annat. Det är en kapitalförstöring av allra grövsta slag. Men det är som jag inledningsvis sade den synliga och nu alltmer tydliga effekten av borgerlig politik — man skär ned på den offentliga sektorn när man skall ta itu med ekonomiska krissituationer i samhället.

Herr talman! Låt mig först slå fast att det inte är fråga om mer pengar från staten. Ett enigt landsting har anslagit de medel som skulle behövas. Vad det är fråga om är en vidgning av ramarna. Min avsikt var att inte delta i den här interpellationsdebatten, utan avvakta tilläggsbudgetpropositionen och motionera utifrån den. Men det förekommer sådana uttalanden i interpellationssvaret att jag har sett mig föranledd att begära ordet. Det gäller generellt sett prioriteringsresonemanget beträffande öppen resp. sluten vård. Jag skall inte ta upp det nu, utan jag skall främst uppehålla mig vid några andra frågor. Statsrådet anförde i sitt interpellationssvar att omkring 5 000 färre vårddagar än beräknat utnyttjades vid Akademiska sjukhuset under förra budgetåret. ”Detta kan”, säger statsrådet, ”vara ett tecken på att sjukhuset är överdimensionerat på ett ockonomiskt sätt.” Men det beror ju, fru statsråd, främst på den nedskärning av antalet vårdplatser som påbörjades redan i våras för att man skulle försöka anpassa vården till de reellt sett lägre ekonomiska ramarna. F. ö. gäller ju i stort att de planerade besöken vid sjukhusen har minskat, därför att de akuta besöken har lagt beslag på allt fler vårdplatser. Detta har naturligtvis lett till längre köer vid många kliniker. Det kan snart visa sig vara en mycket dålig ekonomi, därför att många av dessa patienter i stället riskerar att komma in som akutfall och i betydligt sämre skick än de skulle ha varit om de hade fått komma i tid. ”Men”, säger statsrådet vidare, ”även om så inte är fallet anser jag att direktionens beslut att stänga vissa vårdplatser är försvarligt i den mån den s.k. länssjukvården vid sjukhuset begränsas i rimlig omfattning. Härigenom fås en strukturförändring som renodlar sjukhusets roll som högspecialiserat regionsjukhus och som länssjukhus åt Uppsala läns landstingskommun.” Men skall det bli något sammanhang i det resonemanget, måste statsrådet med ”den s.k. länssjukvården” avse den s.k. utomlänssjukvården eller den frivilliga kvoten, som statsrådet i andra sammanhang har kallat den. Den skall alltså begränsas. Statsrådet säger vidare: ”Några svåra sjukdomsfall, som skall behandlas på Akademiska sjukhuset enligt gällande avtal eller regionvårdsplanering skall inte behöva avvisas. För dessa fall kommer det att finnas plats även i fortsättningen.” Men vad innebär då dens.k. utomlänsvården, vars patienter tydligen utan vidare skall kunna avvisas?

Det kan vara sällsynta tarmsjukdomar, sällsynta cancersjukdomar hos barn eller vuxna, komplicerade kirurgiska ingrepp, såsom kärlkirurgi. Det kan vara barnleukemi och vuxenleukemi som i dag behandlas på kliniker vid Akademiska sjukhuset. Dessa kliniker kallas inte regionkliniker. Men det är bara de stora regionsjukhusen — och inte ens alla dessa — som har de erforderliga resurserna. En del av utomlänsvården vid Akademiska sjukhuset gäller vidare hjärtkirurgi för patienter från hela övre Norrland, därför att Umeå regionsjukhus inte har den specialiteten. Menar statsrådet på fullt allvar att läkarna skall sortera bort dessa svårt sjuka patienter och säga: Ni är utomlänspatienter, ni får finna er i att vara utan vård. Eller tror statsrådet att den planerade utbyggnaden av den öppna vården kan ta hand om de här patienterna? Eller menar statsrådet att övriga landsting skall bygga upp parallella vårdresurser på de här områdena? Jag är mycket angelägen om att få ett svar på detta. Jag vore, liksom Oswald Söderqvist, också mycket intresserad av statsrådets syn på hur nedskärningen av läkarlönerna med sammanlagt 10 milj.kr. på sju månader skall gå till. Summan blir nämligen 10 miljoner om man jämför med förra årets bokslut. Naturlig avgång, som statsrådet generellt hänvisar till, kan väl inte gärna komma i fråga. Det skulle dels inte räcka till, dels slå fullständigt blint och lamslå en lång rad kliniker; kanske t.o.m. tvinga dem att stänga. Jag är alltså mycket tacksam för statsrådets syn på framför allt de här två frågorna: Vart skall utomlänspatienterna ta vägen? Hur skall nedskärningen av läkarlönerna gå till?
Herr talman! Jag skall försöka svara kortfattat innan Oswald Söderqvist begär replik. Herr Söderqvist har talat mycket om nedskärningen av den offentliga sektorn.

Det, herr talman, är icke en nedskärning av volymen, det är en nedskärning av takten. Det var dock en helt budgetteknisk fråga. Sedan tog Oswald Söderqvist upp frågan om personalen. Det är en ständigt återkommande fråga i det här sammanhanget. Han påstod att nästan 200 vårdplatser och 200 tjänster skulle försvinna vid Akademiska sjukhuset. Jag gav i mitt svar siffran på hur många vårdplatser som man hittills har behövt stänga. I dagens läge ser det inte ut som om man skulle behöva stänga fler platser. Det är inte 200 platser, det är mindre än hälften. När det gäller tjänsterna vill jag upplysa herr Söderqvist om att normalt sett nyanställs ca 800 personer vid Akademiska sjukhuset per år. Det är alltså en mycket stor arbetsplats. Därav kan, tror jag, Oswald Söderqvist själv förstå att det inte behövs några uppsägningar. Det är ytterligare anställningar utöver de 800 — semestervikarier, extra nattvak och liknande — som kommer i fråga. På tjänster har man hittills nyanställt ca 800 personer per år. Ingegerd Troedsson har i dag slutit en ohelig allians med vpk.

Det är inte fråga om att några 60 läkartjänster skall försvinna. Det är fråga om att bl.a. läkarnas fackförening har sagt att läkarna inte får ha så mycket övertid. Till sist: Jag trodde att jag hade svarat många, många gånger att det här beslutet inte under några förhållanden får gå ut över den specialiserade regionsjukvården — det finns ingen anledning till det. Från Akademiska sjukhuset i Uppsala har man också försäkrat att det inte kommer att göra det. Regionsjukhuset i Uppsala är bl.a. ett högspecialiserat undervisningssjukhus, där man är nästan ensam i landet om vissa specialiteter. Den verksamheten skall fortsätta. Det är självklart att de människor som behöver den vården skall få den där. Vad man får dra in på är det som jag brukar kalla för kvoten utanför den vanliga länssjukvården. Det brukar vara lättare för en del att förstå vad jag menar då. Det är den frivilliga länssjukvården.
Herr talman! Först litet om borgerlig sjukvårdspolitik. Jag tycker inte att man kan föra en sådan här debatt som kunde gälla vilket sjukhus som helst i landet — för det är säkert många län som är berörda — utan att ta in det stora sammanhang som vi alla väl känner till. Det är de facto så att det är regeringens politiska beslut som börjar komma till synes på alla möjliga ställen ute i landet. Även om statsrådet här säger att det bara rör sig om 1 96, betyder det ändå i realiteten att vi får de effekter som jag nämnde. Och det har man valt. Det är alltså ett politiskt val som man har gjort. Det blir sämre vård, det blir mindre antal vårdplatser och det blir avskedanden av personal. Sedan kan man försöka att med olika tekniska finter föra bort detta resultat från verkligheten. Men detta är följden av den borgerliga ekonomiska politiken. Vi skall inte ha någon ekonomisk debatt här i dag, men det är viktigt att föra fram vad resultatet blir både i Uppsala och på andra håll. Det ärlitet oärligt att genom finter och annat försöka påstå att det inte är fråga om några nedskärningar. Det är klart att det är det. Sedan några ord om vårdplatserna. Vi vet att det redan i det s.k. första steget, som man har genomfört, har försvunnit vårdplatser. Vi vet också att genomförandet av andra steget, för att nu gå in litet mer på detaljer, kommer att medföra att ytterligare vårdplatser försvinner. Det rör sig om 140 vårdplatser plus kanske ett 50-tal, alltså uppemot 200 platser. Ännu vet vi inte riktigt vilka verkningar detta kommer att få. Det är typiskt för den här affären att effekterna av de förslag som lagts fram av regeringen i propositioner och på annat sätt inte har klargjorts. Samma sak gäller naturligtvis frågan om läkarlönerna, där jag inte heller tycker att jag fick något tillfredsställande svar. Man får inte bara tro eller tänka sig att det kanske blir så eller så. Tar man bort 5 milj.kr. från ett löneanslag, måste det ju få effekter. Läkarnas organisation har bedömt att anslagsnedskärningen kommer att få de mycket allvarliga konsekvenser som jag talade om förut. Mot slutet av sitt inlägg gick statsrådet in på detta om ”frivillig vård”. Den frågan var uppe vid statsrådets besök i Uppsala. Då tillbakavisades statsrådets påstående bestämt och tydligt av just läkare vid Akademiska sjukhuset. Det finns ingen sådan här frivillig vård som statsrådet talar om. Chefen för Akademiska sjukhusets medicinska klinik avfärdade det begreppet helt och hållet. Det är en helt nyuppfunnen term, säger han i ett svar i Upsala Nya Tidning den 1 oktober 1981. Det finns inga frivilliga vårdplatser, utan om man gör dessa nedskärningar kommer de att drabba också utomlänspatienter som är beroende av just den högspecialiserade vården på sjukhuset. Slutsatserna som jag framförde i mitt första anförande kvarstår. Det blir en försämring på alla möjliga håll. Alla vackra förklaringar och tekniska spetsfundigheter till trots blir det en försämring av sjukvården —-i det Nr 20 här fallet vid Akademiska sjukhuset, nästa gång kanske vid ett annat Fredagen den
Om verksamheten Herr talman! Låt mig först säga att ingen kan anklaga statsrådet Ahrland vid Akademiska för vad som skrevs i budgetpropositionen i våras. Det förslag som lades fram sjukhuset i Uppav dåvarande hälsovårdsministern antogs också av en enig riksdag inklude = sala rande dåvarande riksdagsman Karin Ahrland. Men förutsättningen för beslutet var att det skulle medge en i stort sett oförändrad verksamhet, och det har visat sig att man inte kan få det. Det finns alltså all anledning att ompröva beslutet. Statsrådet säger nu att landstingen inte får expandera mer än 1 96. Det är alldeles riktigt. Det har riksdagen beslutat. Men utgångspunkten, som vi har diskuterat här, var en nedskärning med 2 90 av den verksamhet som bedrevs vid Akademiska sjukhuset. Nu visar det sig att det inte ens med den vidgning av ramen som statsrådet är beredd att förorda går att undvika en nedskärning på mindre än 6-7 90. Nu säger statsrådet att detta inte skall gå ut över den specialiserade regionsjukvården. Men platserna vid Akademiska sjukhuset är ju inte öronmärkta! Menar statsrådet verkligen att man skulle kunna skära ned en sjättedel av den kirurgiska klinikens platser utan att det på något vis skulle drabba regionpatienterna? Och framför allt: Även om man skulle kunna göra så att man undvek att de som kallas regionpatienter drabbas, hur går det då med utomlänspatienterna? Jag har fortfarande inte fått något svar på den frågan. Avser statsrådet att rekommendera läkarna att inte följa medicinska indikationer? Skall läkarna säga på följande sätt: Du lider av en sjukdom som hör till den frivilliga utomlänssjukvården, den omfattas inte av regionsjukvårdsbegreppet — även om det kanske i själva verket rör sig om en ännu mer specialiserad vård. Därför att du har en sådan här sjukdom får du finna dig i att inte få någon vård. — Jag vill ha ett klart svar från statsrådet på denna fråga. Det är ju indirekt vad statsrådet säger till Akademiska sjukhuset och läkarna där — att de skall tillämpa sådana regler. Sedan till läkarlönerna. Statsrådet säger att direktionen har sagt att det går alldeles utmärkt att genomföra förslaget. Vad jag förstår går det över huvud taget inte alls. Statsrådets avsikt är att neddragningen skall drabba övertiden. Men tror statsrådet att läkarna rullar tummarna på den s.k. övertiden? Övertiden beror väl på att det är utomordentligt viktiga läkaruppgifter som måste utföras och att man då i vissa fall får betala för övertid.

Hur skall man kunna ta bort motsvarande 60-70 sådana läkartjänster under det här budgetåret utan att det märks på vården, utan att det leder till förlamande effekter på många vårdavdelningar? Den ekvationen går över huvud taget inte ihop. Sedan sade statsrådet i sitt svar att det visar sig att man inte behöver skära ned så många vårdplatser som man från början befarade. Det var då tal om att man skulle behöva skära bort ungefär 13 96 av antalet vårdplatser. Men enligt vad jag har fått höra förbereder direktionen nu i stället en minskning av antalet öppenvårdsbesök med 35 000 besök detta år för att kunna klara budgetramarna. Jag kanske kunde få några synpunkter på vart de patienterna då skall ta vägen! Även om vårdcentralerna stod fixa och färdiga skulle de inte kunna tillgodose det här vårdbehovet — man har inte medgivit landstinget på långt när så många öppenvårdstjänster som skulle krävas för det.
Herr talman! Till det sista vill jag bara säga att öppenvården på sjukhuset enligt den långsiktiga planeringen skall minska. Ingegerd Troedssons uppgift om en minskning detta budgetår kan jag däremot inte kommentera i sak — såvitt jag vet har den frågan ännu inte varit uppe i direktionen. Oswald Söderqvist vill jag svara: Ja, det har försvunnit vårdplatser — det är vi helt ense om. Det har jag aldrig bestritt. Vad jag har försökt säga — jag säger detta också till Ingegerd Troedsson — är att det i debatten många gånger förekommit stora överdrifter när man talat om hur många vårdplatser det skulle bli fråga om. När man sedan satt sig ned och varit litet fast och bestämd har man kunnat klara sig med en nedskärning som i dag ligger under 100 vårdplatser. Jag tycker att man skall ställa det i relation till att Akademiska sjukhuset är ett mycket stort sjukhus med mellan 1 300 och 1 400 vårdplatser totalt. När det gäller antalet vårdplatser och vårddagar vill jag ytterligare säga — jag trodde inte att jag skulle behöva förklara det — att det finns två kategorier utomlänspatienter. Den ena är regionvårdspatienter. Sjukhuset har på grund av ett avtal med landstingen inom denna sjukvårdsregion skyldighet att ta hand om de patienter som behöver sådan specialiserad vård att den inom denna region kan ges endast vid Akademiska sjukhuset. Dessa regionsjukvårdspatienter finns det fortfarande all möjlighet att ta hand om. Dessutom finns det all möjlighet att ta hand om alla patienter som bor inom Uppsala län. Detta är de två väsentliga uppgifterna, herr talman, för Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dessutom har man tagit emot s.k. utomlänspatienter från grannlänen, som man icke har slutit avtal om att ta emot — det är den andra kategorin utomlänspatienter. Om man minskar antalet platser måste det gälla dem. Det är självklart, Ingegerd Troedsson, att vi inte har några märken på sängarna som anger vilken typ av patient som skall ligga där. Men Ingegerd Troedsson vet nog också att det här är litet grand av en lek med ord. Man kan inte beställa en svårt sjuk från Gävle en speciell dag. Folk blir inte sjuka på beställning. Här är det hela tiden fråga om prognoser, som man får försöka uppfylla och budgetera därefter. Det är i detta sammanhang en nödvändighet att man har detta klart för sig.
Herr talman! Vårdplatser har försvunnit — det är vi överens om, säger statsrådet Ahrland nu. Då måste man fråga sig: Var vårdas nu de patienter som tidigare utnyttjat dessa vårdplatser? Och var skall de patienter vårdas som kommer att drabbas när ytterligare vårdplatser tas bort? Vi vet att det är överbeläggning på de flesta avdelningar på Akademiska sjukhuset. Där ligger — som på många andra sjukhus i landet — folk i korridorerna under perioder då det är överbeläggning. Vart tar patienterna vägen när man skär ned antalet vårdplatser? Det är en högeligen intressant fråga. Den vård de kan få på en välutrustad avdelning i sluten vård kan inte ersättas med vård på några läkarstationer eller primärvårdsinstitutioner, ens om de vore utbyggda i vårt län eller andra län, vilket de inte är. Jag konstaterar på nytt att vi har fått en betydande försämring. Människors möjligheter att få god sjukvård kommer att minska, det är kontentan av det hela. Beträffande den kategori som Karin Ahrland ibland har kallat frivilliga vårdplatser och nu talar om som utomlänspatienter hänvisar jag till vad chefen för medicinska kliniken i Uppsala, professor Harry Boström, sade i Upsala Nya Tidning efter det att statsrådet Ahrland hade varit i Uppsala och talat om den här frågan. Dessa utomlänspatienter är ofta remitterade till Akademiska sjukhuset av överläkare på andra sjukhus i landet. Det är viktiga fall som inte kan behandlas på något annat ställe än på Akademiska sjukhuset. Om de inte kan tas emot där kan de inte någon annanstans få den vård de behöver. Vart skall en överläkare i t.ex. Luleå remittera en patient om den vård som behövs och som bara finns i Uppsala försvinner? Effekten av att man skär ned sjukvårdsanslagen blir alltså försämringar, oavsett om det sker genom att ramar minskas eller att man lägger över ansvaret på landstingen. Det blir mindre pengar till sjukvården, den viktiga offentliga sektorn. Detta drabbar patienter, anställda och andra.

Herr talman! Hälsovårdsministern säger att bara man är fast och bestämd kan det bli betydligt mindre nedskärningar än de som först diskuterades. Jag tycker inte att epiteten fast och bestämd är vad man vill förknippa med hälsovårdsministerns agerande i detta sammanhang. Sanningen är ju den att hälsovårdsministern har vacklat från den ena positionen till den andra, men också har gjort vissa medgivanden som tacksamt har noterats. Och nu säger hon också att man skall kunna förlägga barnoch ungdomspsykiatriska klinikens verksamhet utanför den reguljära ramen. Men fortfarande bygger mycket av statsrådets medgivanden på att man skall föra över 5 milj.kr. från läkarlönerna till övriga personalkostnader. Det är ett resonemang som över huvud taget inte håller, fru Ahrland. Man har också gjort vissa andra omjusteringar, efter vad jag förstår. I stället för att skära ned 13 26 av vårdplatserna, som det ursprungligen var fråga om, är man nu inne på att minska öppenvården vid sjukhuset, trots att det i dag inte finns några öppenvårdsresurser tillgängliga som kan hand om de patienterna. Det borde leda till en tankeställare: Vad skall vi göra med dessa patienter? Slutligen utomlänspatienterna. Det kan väl ändå inte vara så att de regionsjukvårdsavtal som skrevs i början av 1960-talet och som löper på 30 år skall vara helt styrande för om en svårt sjuk människa skall få vård eller inte? Det menar uppenbarligen hälsovårdsministern. Barnleukemier, patienter med brännskador, hjärtkirurgipatienter skulle alltså avvisas, därför att dessa sjukdomar inte räknas som regionspecialiteter! Det är ett häpnadsväckande resonemang. Skall jag tolka statsrådets svar så att dessa får skylla sig själva för att de har drabbats av dessa sjukdomar? Eller menar statsrådet att de landsting där patienterna finns — det är normalt mycket få patienter i varje landsting — skall bygga upp parallella resurser för att kunna ge dessa människor den vård som de behöver? Det skulle innebära betydligt större kostnader och sämre kvalitet på vården, därför att underlaget är för litet för att ge vårdpersonalen den erfarenhet den behöver. Tror statsrådet fortfarande att det bara är genom att skära ned övertiden som man kan klara de 10 miljonerna när det gäller läkarlönerna?
Herr talman! Jag blir litet bekymrad när Ingegerd Troedsson säger att jag har vacklat. Sanningen är ju faktiskt den att man — jag vet inte hur många gånger — från direktionen i Uppsala har kommit med olika bud. Jag kan alltså icke klandras för att jag säger en sak på basis av vissa uppgifter som jag får i slutet av juni och en annan sak när jag får nya uppgifter i augusti och ytterligare nya uppgifter i oktober. Det är inte att vackla, det är bara att försöka ta hänsyn till att det kommer fram nya uppgifter. Sedan vill jag i detta sammanhang säga till Oswald Söderqvist att Harry Boström, som han citerar, har sagt en hel del som jag gärna svarar på, men jag har icke för vana att som statsråd kommentera uttalanden av en enskild statstjänsteman här i kammaren. Utomlänsvården, som åtminstone vi tre vet vad det är för någonting, vill jag till sist bara kommentera för att ge några ytterligare fakta. Till grund för anslagsframställningen, som var daterad den 15 juni i år, låg en beräkning av utgifterna för budgetåret 1980/81. Den innebar att utgifterna för omkostnader och för andra löner än läkarlöner skulle bli drygt 540 milj.kr. Då fanns också det kameralbokslut som jag har talat om, och enligt det blev utgifterna 550 milj.kr., eller 15 milj.kr. högre än väntat. Då hade länets bidrag för vården beräknats till 286 milj.kr., men det blev 297 milj.kr. i stället — 11 milj.kr. högre än väntat. Landstingskommunen fick något fler vårddagar till sitt förfogande än beräknat, därför att de övriga landstings kommunerna utnyttjade 5 800 vårddagar färre än beräknat. Det innebar att deras vårdavgifter uppgick till ett belopp som var 18 milj.kr. mindre än vad som hade beräknats. De fick då 18,5 milj.kr. över att använda för andra ändamål. Det var ju bra för de landstingskommunerna, men staten fick en utgift för driften av sjukhuset på 22 milj.kr. mer än vad man hade räknat med. Dessutom fick landstingskommunerna ta sin del av kostnadsfördyringen med 15 milj.kr. Det är alltså så, att lika litet som det går att öronmärka sängarna, lika litet går det för någon politiker att bestämma hur många som skall bli sjuka. Vad vi kan bestämma är att vi skall ha platser tillgängliga så att vi kan klara dem som verkligen är i starkt behov av vård, och det skall vi försöka sköta.
Herr talman! Hälsovårdsministern bestrider att hon vacklat. Vad jag sade var att statsrådet successivt har gjort vissa medgivanden — och det är förtjänstfullt, det uppskattas i allra högsta grad. Men uppenbarligen är det så att de medgivandena inte är tillräckliga om man skall kunna ge en i stort sett oförändrad vård. Redan har 3 20 av vårdplatserna skurits bort i år. Uppenbarligen förbereds utöver vissa ytterligare stängningar en nedskärning med 35 000 besök i den öppna vården vid sjukhuset, utan att man har någonting att sätta i stället. Dessutom har man uppenbarligen inte på något vis kunnat klara ens en enda miljon av de nedskärningar som man skall göra på läkarsidan. Budgeten bygger naturligtvis på ett delvis föråldrat underlag. Det står fullständigt klart att kostnadsökningen har blivit betydligt större än det sedvanliga index som man räknar efter. Detta bär ingen enskild person ansvaret för. Det ligger i sakens natur att det är så — alla är lika ansvariga eller lika litet ansvariga. Men bakgrunden är ju att ett enigt landsting har varit berett att tillskjuta de medel som skulle krävas för en i stort sett oförändrad verksamhet. Det är — jag vill upprepa det — inte fråga om att staten skall tillskjuta mer medel. Uppenbarligen är det också så att de medgivanden som tydligen kommer att föreslås i kompletteringspropositionen och som jag ännu inte har fått del av kommer att vara otillräckliga. Jag antar att detta innebär att vi kommer att mötas igen i diskussion kring de ramar som behövs inom en ganska kort period.

Herr talman! Evert Svensson har frågat mig vilka ytterligare åtgärder regeringen ämnar vidta för att stärka religionsundervisningen i skolan. Han att stärka religions att stärka religionsundervisningen i skolan har vidare frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att föra fram den nya bibelöversättningen i undervisningen. I 1980 års läroplan för grundskolan betonas religionskunskapens betydelse. Ett övergripande tema och huvudområde för all skolans undervisning skall enligt läroplansbeslutet vara de stora samlevnadsoch överlevnadsfrågorna, och därvid inte minst de etiska och religiösa aspekterna på människans tillvaro och framtid. Utbildningsutskottet betonade, i samband med riksdagsbeslutet om läroplanen år 1979, den stora betydelse vår inställning i trosoch livsåskådningsfrågor har för vårt förhållande till andra människor, likaväl som för vår inställning till de stora världsfrågorna. Regeringen fastställde förra året mål och riktlinjer samt kursplaner i Ler 80. I målen för samhällsorienterande ämnen anges att skolan skall hjälpa eleverna att bearbeta frågorna inför livet och tillvaron. Eleverna skall få vidgade kunskaper om den kristna religionen med Bibeln i centrum. Religionskunskapen har vidare fått en särställning i läroplanen genom att den är det enda orienteringsämnet för vilket särskilda delmål och huvudmoment angivits. De brister i undervisningen i religionskunskap som många gånger finns kan enligt min mening i stor utsträckning tillskrivas det faktum att många lärare betraktar religionsämnet som svårt och upplever sina egna kunskaper i trosoch livsåskådningsfrågor som otillräckliga. fr.o.m. läsåret 1982/83 kommer kommunerna själva i stor utsträckning att disponera de resurser som finns för lärarfortbildning. Ett särskilt anslag för lokal skolutveckling kommer att införas. Jag är övertygad om att denna ökade lokala frihet kommer att användas bl.a. för att möta det behov av fortbildning i religionskunskap som många lärare har. I propositionen om skolforskning och skolutredning angav föredraganden utbildning i religionskunskap som ett prioriterat område för lärarfortbildning. Som ett exempel på intresset för sådan fortbildning kan jag nämna att länsskolnämnden i Skaraborgs län — bl.a. mot bakgrund av mitt uttalande om förstärkt ställning för religionskunskapen — planerar att i samarbete med svenska kyrkan starta ett fortbildningsprojekt om religionsundervisningen. Nyöversättningen av Nya testamentet är en stor kulturell och religiös händelse som också är av stor betydelse för skolans religionsundervisning. Bibelöversättningen har väckt intresse i vida kretsar och kommer med all sannolikhet att leda till ett ökat intresse för religiösa frågor såväl i skolan som i samhället i övrigt. Flera förlag ger ut Nya testamentet i en sammanlagd upplaga på 500 000 exemplar. Från åtminstone något förlag kommer en särskild lärarhandledning att ges ut. Jag räknar med att många skolor kommer att köpa Nya testamentet i dess moderna version. Det är min fasta övertygelse att tillgången till Nya testamentet på ett modernt och, inte minst för ungdomar, mer lättillgängligt språk starkt kommer att öka intresset såväl för religionsundervisningen i stort som för ett direkt användande av Bibeln i undervisningen. Sammanfattningsvis menar jag att det genom dels den nya läroplanen för grundskolan och andra reformer på skolområdet, dels nyöversättningen av Nya testamentet för framtiden finns goda förutsättningar för en förstärkt ställning för religionsundervisningen i skolan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Strax efter det att fru Ulla Tillander hade tillträtt som skolminister framträdde hon i olika intervjuer och sade att hon ville förstärka religionsämnets ställning i skolan. Jag tror för min del att det var många som hälsade detta med tillfredsställelse. Borgerliga regeringar hade suttit i fyra år, och ingenting särskilt hade egentligen hänt på detta område. I själva verket hade ju en liten tidsmässig försämring skett i fråga om ämnet. I behandlingen 1979 föreslog vi från socialdemokratiskt håll att man skulle öka timantalet för de samhällsorienterande ämnena på högstadiet. På det sättet skulle man ha fått utrymme också för en viss ökning av religionsundervisningen. Men det förslaget avslogs som bekant av den borgerliga majoriteten. Mot denna bakgrund undrar jag vad Ulla Tillander syftar på, när hon i åtminstone två tidningar, Kristendom och Skola nr4 och den kyrkliga tidskriften Med, nr 10 i år, bl.a. säger att religionsämnets ställning och utformning i skolan framstår som en politisk skiljefråga. De socialistiska partirepresentanterna var mindre intresserade för en klart markerad kristendomsundervisning med Bibeln och Jesus i centrum, men med samtliga icke-socialistiska partirepresentanters stöd genomdrev Ulla Tillander den formulering som läroplanen har i dag, noterar reportern i Kristendom och Skola. Jag ifrågasätter naturligtvis inte alls att fru Tillander kan ha ett större och djupare intresse än andra för religionsämnet. Men det är ändå svårt, tycker jag, att rannsaka hjärtan och njurar på den här punkten. Ser man till utbildningsutskottets skrivningar och riksdagens beslut, så framkommer ingenting som talar i den riktning som fru Tillander så markerat poängterar i nämnda intervju. Och dess bättre, herr talman, rådde det i stort sett enighet om religionsämnet. Själv angav jag i en debatt i riksdagen 1975 några mål för undervisningen, som jag inte här behöver upprepa, eftersom de står i min interpellation. I det uttalandet instämde den dåvarande skolministern, Lena Hjelm-Wallén. Jag hänvisar i det avseendet till min interpellation. För dem som med tillfredsställelse hälsade fru Tillanders propåer om att religionsundervisningen skulle förstärkas — och till dem hörde naturligtvis vi inom Broderskapsrörelsen — måste nog dagens svar medföra besvikelse. Det innehåller i stort sett ingenting. Möjligen kan man undanta en mening om att ett särskilt anslag för lokal skolutveckling kommer att införas. Jag skulle vara glad om fru Tillander ville redogöra närmare för den meningen. I vad mån kommer detta anslag att gälla icke behöriga religionslärares fortbildning? Det är, som fru Tillander säger, egentligen huvudfrågan i den här debatten. I själva verket finns det ju en rädsla för att kommunerna inte kommer att att stärka religions att stärka religionsundervisningen i skolan prioritera fortbildning av religionslärare. Vi har som bekant många religionslärare som inte är behöriga att undervisa i ämnet. Kommunerna kommer att ha ont om pengar, och fru Tillander kommer inte att ha något större inflytande över detta, såvitt jag nu kan förstå. Läroplanen och av regeringen fastställda mål och riktlinjer — efter riksdagens beslut och rekommendationer — är det i stort sett inget fel på. Vi är eniga på den punkten, efter vad jag förstår. Vad som brister är — som fru Tillander mycket riktigt påpekar och som jag understryker här — att många lärare betraktar religionsämnet som svårt och upplever sina egna kunskaper i trosoch livsåskådningsfrågor som otillräckliga. Nu har ansvaret för fortbildningen överförts till kommunerna. Lärarna har inte längre själva den möjlighet som de hade tidigare — om jag har fått rätta informationer — att begära vidareutbildning. Det ligger i kommunens hand att avgöra om det finns ett behov av sådan vidareutbildning eller inte. Vi skall från Broderskapsrörelsen göra allt vad vi kan för att driva på kommunerna på den punkten, eftersom det härvidlag finns ett stort behov. Vi anser att religionsundervisning naturligtvis är ytterst viktig. Men utöver vad jag har sagt i min interpellation vill jag anföra några ytterligare synpunkter, som jag tycker är viktiga att ta fram. 1. Såvitt jag förstår måste pedagogiken utvecklas vidare. Det är väsentligt. Vi behöver för den sakens skull inrätta den professur i religionspedagogik som UHÄ har högprioriterat. Trots återhållsamhet i övrigt har UHÄ velat lyfta fram den tjänsten från budgetåret 1983/84. Detta skulle främja forskning, utveckling och utbildning på alla nivåer. Det finns en omfattande internationell forskning, som också skulle kunna tillgodogöras i den svenska debatten. 2. Lärarutbildningen måste inrymma religionspedagogisk utbildning på alla nivåer och gälla såväl lågstadiesom mellanstadieoch högstadielärare. Ämnet religionskunskap bör komma med i SÖ:s sommarkurser av ämnesfördjupande karaktär. Om högstadielärare skall gå in i religionsundervisningen utan behörighet — och det är i många fall nödvändigt — är det särskilt nödvändigt att de får utbildning. 3. Lärostoffet skall vara stimulerande för den personliga utvecklingen samt — och detta är viktigt — ta hänsyn till barnets mognadsgrad. Det är, framhåller de som sysslar med religionsundervisning, oerhört viktigt att man just tar hänsyn till barnens mognadsgrad under den långa tid då de går i skolan och får religionsundervisning. 4. En fjärde punkt är att religionsundervisningen, som vi vet, berör värderingsfrågor. Det är viktigt att värderingsfrågorna lyfts fram. Här har vi, herr talman, under åren haft en lång debatt om objektivitet och neutralitet. Men enligt min mening bör objektiviteten tolkas i enlighet med lärostoffets sakliga innehåll. Det handlar om livssyn och värderingar, om förmåga att leva, om vuxensamhällets vilja och förmåga att stå för värderingen och en vilja att arbeta med livsfrågorna. Här kan ju skolan falla tillbaka på vad som står i läroplanen om mål och riktlinjer, som fru Tillander har redogjort för här. 5. Religionsläraren bör få till särskild uppgift att ansvara för skolans etiska fostran. Den bör ju — som det har framhållits tidigare — alla känna ansvar för, men det finns naturligtvis en risk för att det alla känner ansvar för, det känner till slut ingen ansvar för. Eftersom religionen i så hög grad rör frågor om etik, om rätt och fel, om gott och ont, om den enskilde och samhället, lämpar sig detta ämne för att vidga begreppet religion till att röra också etik, livsåskådning och värderingar och, för att använda ett ganska slitet uttryck, livskvalitet. 6. Religionsundervisningen bör göras aktuell. Det är sant att den tillhör vår historia och vår kultur, men den rör också dagens situation. Vi märker det kanske framför allt negativt i det som sker i Iran och den muslimska världen. Där är religionen starkt sammanflätad med samhället, och man talar om muslimska stater, koncessionsbundna stater. Vi menar att det strider mot religionsfriheten. Men, herr talman, det existerar och påverkar — på gott och ont — flera hundra miljoner människor, och vi märker samma religiösa tendenser i USA och på Nordirland, för att inte nämna Polen, Latinamerika och vårt eget samhälle. Det är olika riktningar som gör sig gällande — fundamentalism och befrielseteologi, för att ta ett par. Det är nödvändigt för unga människor, precis som det är för oss som är äldre, att känna till detta för att kunna förstå vår omvärld. Bibeln är vår viktigaste bok. Nya testamentet har nu kommit ut i en ny översättning, och en halv miljon exemplar är sålda, såsom fru Tillander säger i sitt svar. Alltså: En gammal känd bok som kommer ut i nyöversättning går på rekordtid ut i en upplaga på en halv miljon exemplar — det måste betyda ett oerhört intresse ute bland människorna. Jag hoppas liksom statsrådet Tillander att skolorna skaffar sig Nya testamentet och använder det i undervisningen. Detta bör gälla också daghem och förskolor, eftersom Bibeln är en bok som tillhör vårt samhälle och vår kultur. Bibeln tillhör vår kultur, och det borde tillhöra allmänbildningen att känna till dess innehåll. Hur skall man annars kunna förstå även moderna författare, som aldrig verkar komma ifrån de bibliska motiven och associationerna? Det är inte bara Jersild som rör sig med bibliska associationer. Vi som har ansvar för framtidens samhälle har också ett ansvar att förmedla det bästa vi äger — och det menar jag är Bibeln. Jag vill ha en levande, problemorienterad, nutidsbunden och pedagogiskt väl utformad religionsundervisning. Jag hoppas att statsrådet Tillander i fortsättningen också vill medverka till detta. Svaret i dag ger inte mycket utöver det som redan har bestämts i riksdagen. Men, herr talman, det kommer en morgondag. Och vem som än blir skolminister i framtiden hoppas jag att vi kan utveckla den här frågan till att bli vad jag för min del önskar att den skall bli. För att sammanfatta och ställa ett par frågor: 1. Låt oss börja med att få en professur tillsatt i religionspedagogik. att stärka religions att stärka religionsundervisningen i skolan 2. Låt oss se till att fortbildningen blir en verklighet och att den utvecklas, eftersom det finns ett stort behov på den här punkten. 3. Jag vill ha svar beträffande vad den lokala skolutvecklingen innebär för just religionsämnet. 4. Vad ämnar statsrådet vidta för ytterligare åtgärder utöver dem som riksdagen 1979 beslutade om och som sedan från regeringens sida utvecklats i Mål och riktlinjer?

Herr talman! Jag vill komma med några kommentarer kring interpellationssvaret, och jag börjar med Ulla Tillanders uttalande om stärkning av religionsämnets ställning i skolan. Vid en frågestund i förra veckan hade jag ställt en fråga till skolministern beträffande förslaget att skolförordningen skall ändras så att endast sammanfattningsbetyg ges i samhällsorienterande ämnen. Jag hade frågat om hon ansåg att det bidrar till att stärka religionskunskapsämnets ställning i skolan att en elev inte längre kan få betyg i det enskilda ämnet. Jag fick inget svar på den frågan, och jag lär inte få det i dag heller. Min uppfattning är att den föreslagna ändringen inte skulle stärka utan tvärtom försvaga religionskunskapens ställning. Jag vill också beröra frågan om lärarutbildningen och lärarbehörigheten. Vi tycks allesammans vara överens om att detta kanske är det viktigaste av allt. Det är väsentligt att undervisningen ges av behöriga lärare. Det har under lång tid varit brist på behöriga religionskunskapslärare på högstadiet. Då har t.ex. ämneslärare med tvåämneskombination i andra ämnen många gånger fått åta sig också religionsundervisning utan att vara behöriga. Och det är många av dem som har ansökt om tjänstledighet för att läsa religionskunskap men vägrats detta med hänvisning till att den ämneskombination de då skulle få inte fanns i skolförordningen. I våras fattade riksdagen beslut om ny organisation för personalutbildningen, med anledning av förra skolministern Britt Mogårds proposition om skolforskning och personalutveckling, som det också refereras till i interpellationssvaret. Där framhålls betydelsen av inte bara fortbildningsinsatserna utan också utbildningsinsatserna — insatser som breddar kompetensen hos högstadielärarna — och där anges att sådana insatser bör få hög prioritet. Häri ingår inom den samhällsorienterande sektorn utbildning i religionskunskap, och det är nödvändigt att den utbildningen får vara bland de högst prioriterade. Vi måste för religionsundervisningens skull snabbt kompensera skolförordningens gamla bestämmelser om giltiga ämneskombinationer genom att nu utbilda bort bristen på lärare i ämnet. Jag vill också peka på kyrkans, samfundens och föräldrarnas ansvar i det här sammanhanget. Kyrkan och samfunden kan göra stora insatser för att ge eleverna fördjupade insikter i den kristna läran, genom att bidra till föreningsmedverkan i skolan. ställning enligt den nya läroplanen bör följas mycket noga, och visar det sig att förändringar behövs skall naturligtvis sådana också aktualiseras.

Herr talman! Evert Svensson var inte riktigt nöjd med svaret och menade att det har rått enighet i riksdagen om religionskunskapen. Så kan det väl vara, men det har faktiskt varit annorlunda i andra sammanhang. Evert Svensson har säkert i friskt minne den debatt som föranleddes av utarbetandet av ny läroplan. Många kände då oro över att ämnet skulle försvinna. Därför framförde vi faktiskt från den icke-socialistiska sidan en avvikande mening, och de synpunkter som då framfördes tillgodosågs i läroplanen. Sådana synpunkter kom också från andra håll, och den opinion som då växte fram påverkade säkert — liksom naturligtvis den majoritet som också hade möjlighet att göra detta sedan — utformningen av läroplanen. Vi är överens om att ämnet är mycket bra beskrivet i läroplanen. Vad jag velat framhålla är inte att ämnet ges mer tid utan att lärarna ges stöd för att utnyttja de möjligheter som läroplanen ger, att vi helt enkelt genomför och lever upp till de beslut som redan är fattade. Vad Evert Svensson talar om som en förstärkning rör sig faktiskt bara om fem minuter i veckan, om man slår ut det på grundskolan. Evert Svensson sade att Bibeln är vår viktigaste bok. Det håller jag med om. Men det har varit en tid då det har funnits risk för att Bibeln skulle försvinna som lärobok. Därför är jag glad för att Evert Svensson nu gör denna markering här i dag — och jag tvivlade inte heller på Evert Svenssons personliga inställning på den punkten. Evert Svenssons interpellation visar på ett positivt engagemang för religionskunskapens ställning i den svenska grundskolan, och det måste jag notera med tillfredsställelse. Men jag vill samtidigt — med tanke på vad Evert Svensson har sagt i dag — uttrycka den förhoppningen att Evert Svensson representerar en bred opinion inom sitt parti. Det är nämligen betydelsefullt att den uppfattning som kommer till uttryck i interpellationen och som Evert Svensson fört fram här i dag verkligen är vad hela det socialdemokratiska partiet tycker. Evert Svensson hänvisar till de uttalanden som jag har gjort för en förstärkning av religionskunskapen i allmänhet och av inslagen med kristendom och av bibelkunskap i synnerhet. Det faktum att de väckte en sådan positiv uppmärksamhet som herr Svensson nämnde, var för många säkert i viss mån förvånande. Den brevskörd, de namnunderskrifter, telefonsamtal och instämmanden från vitt skilda håll som jag har fått kan vara värda att begrunda. Kanske hade alltför många alltför länge saknat ett klart uttalat stöd för en religionskunskap, där också kristendomen kunde framställas som en livshållning värd att erbjuda de unga i vår tid. Att religionskunskapsämnet på mellanstadiet hade fått en bekymmersam ställning är ett faktum som tidigare inte tillräckligt har uppmärksammats på centralt håll. Alla som har varit i kontakt med skolan vet ju att en situation där ett ämne upplever ett slags kris och ifrågasätts inte uppkommer hastigt, att stärka religionsundervisningen i skolan utan att det är fråga om en långsam process. Jag vill understryka att det inte hänger samman med att lärarna skulle hysa bristande ambition eller vilja att göra sitt bästa. Tvärtom finns det en stark önskan att göra det bästa av också det ämnet ute på fältet. Meni en situation där ett ämne löper en påtaglig risk, så att det faktiskt inte längre motsvarar läroplanens beskrivning, föreligger två möjligheter. Det ena alternativet är att välja att passivt åse avtagandet, avstå från att uppmärksamma problemet, underlåta att ge impulser, förtiga problemet och uppgivet konstatera att ämnet inte längre har någon framtid. Det får då, helt enkelt, inget stöd från centralt håll. För min del menar jag att ett sådant tillvägagångssätt innebär en underskattning av Sveriges lärarkår. Framför allt tror jag att det är en underskattning av vad människor har rätt att vänta sig av skolan. Det är inte minst en underskattning av det stöd som en innehållsrik och meningsfull religionskunskap förhoppningsvis har i den svenska riksdagen. Det andra alternativet är att notera problemet, diagnostisera det och föreslå åtgärder. Jag har nämnt några. Fortbildning behövs. Ett uttalat stöd från skolmyndigheter, från regeringen, från departement, från skolöverstyrelse och från utbildningsenheter är mycket väsentliga led i en vitalisering och aktualisering av ämnet — och det menar jag är det allra viktigaste. Jag skulle också besvara Birgitta Rydles fråga om religionskunskapens innehåll och om betygen. Problemet med att ämnet, eller åtminstone vissa värdefulla moment i det, löpt risk att försvinna har inte ett dugg med frågan om betyg att göra. Birgitta Rydle kan väl inte mena att det blir lättare för lärarna att undervisa, om de får sätta betyg i ämnet? Det är att förenkla problemet på ett sätt som inte gör ämnet någon tjänst. Är det inte så att det som för Birgitta Rydle står i centrum i detta fall är betygen, inte religionskunskapen? Betyg behövs, men det är andra skäl till det. Jag vill till Evert Svensson säga att om man går in för det andra alternativ som jag nämnde, kan på bred front en ny ansats göras med fräscha, intressanta och tändande impulser på ett ämne som annars skulle framstå som grått, trist, dammigt och förlegat. I stället skulle det framstå som fräscht, aktuellt och angeläget och som innehållande en kunskap som är nödvändig för både en nutidsoch en evighetsorientering i en tillvaro vilken, som också Evert Svensson var inne på, erbjuder människor så få fasta punkter. Det blir ett redskap till människans möjlighet att lägga en egen kurs i en tillvaro som förser oss med så mycket av det materiellt goda men som är så fattig när det gäller andlig vägledning. Det finns alltså många starka skäl för att göra kraftfulla insatser när det gäller fortbildning och fördjupning och därmed också stimulera intresset. Jag vill återigen framhålla att tiden är ovidkommande — vad det är fråga om är vad man gör med resurserna. Den viktigaste uppgiften är att ge tiden innehåll. Jag skall också ta några ytterligare exempel på vad som f. n. är på gång när det gäller fortbildning i religionskunskap. Fortbildningsavdelningen i Malmö har utarbetat två rapporter, ”Religion i skolan” och ”Barn tänker”, som bl.a. innehåller en sammanfattning av erfarenheter från olika forskningsprojekt om barn och livsfrågor. Avsikten är att rapporterna skall kunna användas till lärarutbildning och fortbildning och ge personal i skola och barnomsorg en ämnesteoretisk och metodisk fördjupning i dessa frågor. Fortbildningsavdelningen i Umeå räknar med att vid årsskiftet med hjälp av medel från SÖ ge ut ett fortbildningsmaterial avseende läroplan 80 och religionskunskapen. Ett stadieövergripande och grundligare analyserande fortbildningsmaterial i religionskunskap planeras f.n. Det beräknas vara färdigt om något år. Här ingår arbete med det som Evert Svensson tog upp, nämligen de internationella forskningserfarenheterna. Vid högskolan i Halmstad pågår f. n. en kurs i etik och livsåskådning, som vänder sig till förskollärare och fritidspedagoger. Jag räknar med att fler högskolor kommer att utnyttja sin lokala beslutanderätt till att anordna enstaka kurser för lärare i livsåskådningsfrågor. Lunds stift planerar att under nästa år anordna en sommarkurs i Båstad om religionsundervisning, som riktar sig till lärare i grundskolan. Allt detta är exempel som enligt min mening tyder på en kraftig ökning av intresset för religionsundervisning i skolan. Det finns all anledning att tro att detta till stor del beror på att religionskunskapen har fått en starkare ställning i den nya läroplanen. Jag utgår också ifrån att nyöversättningen av Nya testamentet kommer att öka intresset ytterligare.

Herr talman! Vad jag reagerar mot är att fru Tillander i olika sammanhang försöker att i sämre bemärkelse partipolitisera frågan. Jag tycker att man skall försöka att få så bred enighet som möjligt. Det kan ju, fru Tillander, tänkas att det kommer att bli en socialdemokratisk regering, och då hoppas jag att den regeringen kan fullfölja detta arbete. Mycket av det som fru Tillander talat om har pågått ganska länge, varför det inte rör sig om någonting nytt. När det gäller ett ämne av den här karaktären blir det naturligtvis skiftningar inom opinionen. Jag vill gå tillbaka till början av 1960-talet, då vi hade diskussionen om objektivitet, neutralitet och saklighet. Vid det tillfället tyckte jag att den kristna opinionen gjorde fel. Man sade att vi inte får undervisa så och så. De möjligheter som fanns tillvaratogs inte. Därför spred sig också en viss rädsla bland lärarna. Vi kom ganska snart över detta, och vi har redan under en ganska lång tid haft en mer positiv trend. När jag har sagt detta är det också, herr talman, viktigt att säga att vi lever i ett pluralistiskt samhälle — vi vill inte ha en enbart muslimsk stat och inte heller en enbart kristen stat, utan vi vill att samhället skall vara till för alla. Det är klart, att tar man upp livsåskådning och etik i religionsämnet, måste undervisningen också spegla det samhälle som vi lever i. Jag är angelägen om — och jag förstår att även fru Tillander är det — att livsåskådningsfrågorna lyfts fram, så att vi kan ge eleverna en vägledning för deras framtid. Jag menar att religionsämnet, liksom också andra ämnen, skall hjälpa eleverna till en livsåskådning. Det är viktigt att ha en livsåskådning med sig genom livet. att stärka religions att stärka religionsundervisningen i skolan Jag fick väl egentligen inte svar på de frågor som jag till slut ställde. Naturligtvis ifrågasätter jag inte fru Tillanders intresse. Själv har jag intresse, men jag utgår ifrån att andra, oavsett parti, kan ha mindre intresse för de här frågorna. Det är emellertid viktigt att få veta var religionsämnet kommer in i de lokala sammanhangen. Hur får vi det med professuren i religionspedagogik? Jag tycker att frågan om fortbildning nu åvilar kommunerna. Vad riksdag och regering kan göra på det här området är väl egentligen, såvitt jag förstår, bara att sända ut impulser.
Herr talman! Nej, Ulla Tillander, det är inte vad lärarna gör eller tycker som låg bakom min fråga. Det gäller här elevernas eget intresse för ämnet, och det gäller att uppmuntra och stödja ett sådant intresse. En sådan uppmuntran är vetskapen om att man får bevis på sina kunskaper.

Herr talman! Jag kan hålla med om mycket av det som Evert Svensson här har sagt. Han sade att det mesta som nu är på gång när det gäller religionskunskapen faktiskt är nytt. De som sysslar med fortbildning kan vittna om att det finns ett nytt och mycket stort intresse för religionskunskap. När det gäller fortbildningsanslaget, som Evert Svensson tar upp, kan jag bara hänvisa till det riksdagsbeslut som har fattats i största enighet. När Evert Svensson beskriver ämnet religionskunskap och behandlingen av det i skolan — och Evert Svensson tar också upp detta i interpellationen — vill jag säga att det i många fall är naturligt med integration. Om man t.ex. läser om Indien som arbetsmodell, är det naturligt att man också läser om religionerna i detta område. Detsamma kan gälla svenskt 1800-tal och väckelserörelserna — för att ta ett annat exempel. Men det är samtidigt viktigt att framhålla att hela ämnets innehåll inte går att behandla på det sättet utan att det då medför risker. Jesus i Nya testamentet skall naturligtvis inte integreras i Medelhavsområdets geografi, utan många väsentliga moment måste ha sin självständiga tid och behandling. Det är tanken bakom att ämnet iläroplanen inte är helt integrerat. Det är också nödvändigt med tanke på att det finns elever som inte deltar i undervisningen när det gäller de specifikt kristna områdena. Vi är skyldiga att ta hänsyn till detta, eftersom de skall kunna befrias från religionskunskap i sådana fall, och jag håller med Evert Svensson om vad han sade om vårt pluralistiska samhälle. Man blir därför tveksam inför de ensidiga krav på integration som Evert Svensson har — eller är de inte så ensidiga? Vi måste nämligen observera riskerna med detta. De finns också i kyrkor och samfund i praktiskt taget hela Sverige i ett rikt urval — jag vill understryka det. Vill man förverkliga målsättningen att skolan skall vara öppen för samhället och samhället skall kunna komma in i skolan, finns här en stor resurs för skolan att utnyttja och för kyrkor och samfund att också ta till vara. Det är bara att önska att initiativen tas från båda håll, ju förr desto bättre, och att man från kyrkornas sida nalkas skolan med känsla för uppgiftens speciella karaktär — något som i allmänhet finns hos företrädare för kyrkorna. Det är också en väsentlig uppgift för skolan att vidga kunskaperna och toleransen gentemot invandrare i vårt land. Kunskap och tolerans står i ett direkt och proportionellt förhållande till varandra. Ju mer kunskap, desto mer förståelse, och omvänt: ju mer intolerans, desto större grad av fördomar, grundade på bristande kunskap. Frågan är om det finns något ämne på schemat — Evert Svensson var också inne på det — som så vidgar perspektiven för den enskilde eleven. Det griper ju långt ner i mänsklighetens forntid, och det rumsliga perspektivet omfattar hela världen. Det ställer människan inför de innersta och yttersta frågorna. Det är därför viktigt att det är fråga om en orientering, samtidigt som samlevnadsfrågor och sociala spörsmål, frågor om fred och rättvisa djupt påverkas av dessa perspektiv. Världen blir liksom människan mångdimensionell och förvandlas inte till en plattityd och människan inte bara till en tvådimensionell varelse i ett snävt socialt mönster, utan hon får rymd. Människan blir en gåta, inte ett slutgiltigt kartlagt socialt fenomen rätt och slätt.

Herr talman! Fru Tillander säger många vackra ord här, och det kan vara bra att höra sådana från en skolminister, och det har naturligtvis sin påverkan utåt — jag kan tänka mig det. Men det är klart att det är viktigt att man följer upp vad man säger och att det kommer att hända någonting på detta område framöver. Jag vill återigen understryka, herr talman, att det här är fråga om en utveckling och att det finns ett starkare intresse i dag för religionskunskapen än tidigare — det är ju alldeles tydligt. Men jag vill ta upp den partipolitiska frågan igen. Från det att man diskuterar olika saker eller olika moment i ett ämne och kan på en och annan punkt ha litet olika åsikter, något som tillhör en naturlig debatt i varje ämne, till att dra en stor partipolitisk skiljelinje, tycker jag är att gå alldeles för långt. Jag tycker att fru Tillander skall ta tillbaka detta. För min del önskar jag att vi tillsammans skall kunna föra denna utveckling framåt. Jag vill ta upp ytterligare en sak som också fru Tillander berörde: samverkan mellan skolan, kyrkorna och hemmen. Det är klart att det här är fråga om en skillnad. Skolan skall ha en icke konfessionsbunden undervisning där kristendom och andra religioner skall komma in på ett objektivt och sakligt sätt och engagera sig. Men kyrkorna kan ju ha en helt konfessionsbunden undervisning och skall så ha. Vi har inom Broderskapsrörelsen haft tanken att man inom kyrkorna och inom samfunden skulle kunna ha en sådan konfessionsbunden undervisning. Hur den skall samordnas med skolan har jag ingen bestämd mening om. Den kan naturligtvis inte ingå i skolans verksamhet, men den kan samordnas på ett eller annat sätt. Fru Tillander tar upp frågan om samarbetet mellan svenska kyrkan och skolan i Skaraborgs län. Jag har naturligtvis ingenting emot svenska kyrkan, långt därifrån, men jag menar att detta är en fråga som i särskilt hög grad är lämpad för ett ekumeniskt samarbete. När fru Tillander talar med länsskolnämnden i Skaraborgs län nästa gång bör hon hälsa nämnden att det också finns andra samfund än svenska kyrkan.

Herr talman! Vad jag har sagt, Evert Svensson, är att jag är glad över det engagemang som Evert Svensson visar i denna fråga. Jag hoppas att denna uppfattning är representativ för det parti som Evert Svensson företräder. Vad beträffar pilotprojektet i Skaraborgs län är det meningen att det skall användas som ett pilotprojekt. Arbetet är ett resultat av ett nyvaknat intresse. Det är självklart att man på många sätt kan bearbeta det och lämna synpunkter på det när man skall gå vidare. Evert Svensson är inte riktigt nöjd med de åtgärder som vidtas, och egentligen är det på sätt och vis ett positivt tecken. Jag hoppas att detta kommer att visa sig i ett fortsatt gemensamt samarbete. Jag kan — jag vill understryka det — med glädje konstatera att regeringen helhjärtat står bakom det synsätt i fråga om religionskunskapen som jag försökt att redovisa och som innebär att man vill göra allt för att religionskunskap skall återfå sin plats som ett levande och angeläget ämne både för möjligheten till en vid orientering och möjligheten till personlig fördjupning. Jag kan också framhålla det glädjande förhållandet att skolöverstyrelsen har en beredskap och beredvillighet att göra en aktiv insats som initiativtagare och impulsgivare på detta område, där marken är beredd och mottagligheten tycks vara stor. Det är faktiskt nödvändigt för att läroplanens möjligheter, som — det vill jagåterigen betona - är stora, verkligen skall bli utnyttjade och fyllda med ett reellt innehåll. Evert Svensson var kanske litet ironisk över de vackra orden. Men jag tror faktiskt att det har en mycket stor betydelse, om detta ämne har stöd från centralt håll.

Herr talman! Jag avsåg att i dag lämna svar på en interpellation av Lars-Ove Hagberg om statliga beställningar utomlands samt svar på en interpellation av Marie-Ann Johansson om jämställdheten på arbetsmarknaden. På grund av arbetsbelastningen i kammaren i dag är min avsikt att besvara Lars-Ove Hagbergs interpellation den 4 december och Marie-Ann Johanssons interpellation den 23 november.

Herr talman! Börje Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra sysselsättningsläget i Kristianstads län i allmänhet och speciellt för de anställda inom byggnadsämnesindustrin. Carl-Henrik Hermansson har frågat mig hur regeringen ser på den växande arbetslösheten i Stockholms län och vilka orsakerna är till denna arbetslöshet samt vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att avskaffa arbetslösheten och säkra en meningsfull sysselsättning för landets invånare. Nils Berndtson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att möta den allvarliga arbetslöshetssituationen i Östergötland. Raul Blächer har frågat mig om regeringen anser att hittills genomförda statliga åtgärder har haft tillräckligt positiva effekter på sysselsättningen i Värmlands län och om regeringen avser att ta initiativ till nya typer av statliga åtgärder än de hittills prövade för att motverka den kraftigt ökande arbetslösheten i länet. Karl Erik Eriksson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att motverka arbetslösheten i de hårdast drabbade länen, och han nämner som exempel situationen i Värmlands län. Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig vad regeringen tänker göra för att minska arbetslösheten i Västmanlands län och för att stärka arbetsförmedlingarnas personella resurser. Oswald Söderqvist har frågat mig vilka konkreta åtgärder regeringen tänker vidta för att ersätta bortfallet av arbeten vid Forsmark och vilka övriga åtgärder som skall vidtas för en region som Norduppland. Vidare har han frågat mig vilken effekt nedskärningen inom den offentliga sektorn får på arbetsmarknaden och i samband därmed hur regeringen skall lösa ungdomsarbetslösheten i en kommun som Uppsala, när verksamheten inom vårdsektorn skärs ned. Marie-Ann Johansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta på kort resp. lång sikt för att möta den allvarliga arbetslöshetssituationen i Älvsborgs län. Alexander Chrisopoulos har frågat mig hur regeringen bedömer sambandet mellan arbetsmarknadsläget i Göteborgs och Bohus län och den strukturomvandling som svensk industri f. n. genomgår. Vidare har han frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra arbetsmarknadsläget i Göteborgs och Bohus län. Lars-Ove Hagberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att förhindra ökad arbetslöshet i Kopparbergs län och om regeringen avser att vidta några åtgärder så att såväl de arbetslösa som de i utbildning och beredskapsarbete i länet kan ges varaktig sysselsättning. Per Israelsson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att skapa ökad sysselsättning i Örebro län och Skaraborgs län samt om länsarbetsnämnderna i de båda länen kommer att få begärd resursförstärkning för att lindra arbetslösheten. Sven Henricsson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av den snabbt växande arbetslösheten i Västernorrlands län och i Jämtlands län. Jag besvarar interpellationerna och frågan i ett sammanhang. Bakgrunden till dessa frågor är den i hela landet ökade arbetslösheten och det ökade antalet varsel. Situationen på arbetsmarknaden under den närmaste framtiden inger oro. Det finns visserligen hopp om att konjunkturen förbättras långsamt mot slutet av det här budgetåret om nuvarande tendens för orderingång till exportindustrin står sig. Den väntade uppgången ger dock inte någon större effekt på arbetsmarknaden förrän någon gång under andra halvåret 1982. Förutom nedgången av konjunkturen har vi en rad mer långsiktiga problem. Det gäller strukturella obalanser inte minst inom de råvarubaserade industrigrenarna, som svarar för en stor del av sysselsättningen inom många av frågeställarnas hemlän. Det gäller också vår handel med utlandet och statens stora budgetunderskott. Det är mot den bakgrunden man skall se regeringens ekonomiska politik. Vi måste i första hand vidta sådana åtgärder som bidrar till att rätta till de långsiktiga balansproblemen i ekonomin. Åtgärder som devalveringen av kronan, momssänkningen, en lägre ränta och en stram finanspolitik syftar till att bemästra dessa problem och trygga sysselsättningen på längre sikt. För att möta den allmänna försämringen av sysselsättningsläget och därmed också de problem som frågeställarnas hemlän har drabbats av beslutade regeringen i våras om förstärkta arbetsmarknadspolitiska insatser. Då beslutades om ytterligare 1 500 milj.kr. för arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och tidigareläggning av offentliga investeringar. Dessutom beslutade regeringen för några veckor sedan om ytterligare 600 milj.kr. till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, varav 200 milj.kr. till tidigarelagda statliga investeringar. Det innebär att regeringen trots det ytterst ansträngda budgetläget hittills i år har anvisat 6 600 milj.kr. för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, varav 3 200 milj.kr. för beredskapsarbeten, 2 800 milj.kr. för arbetsmarknadsutbildning och 600 milj.kr. för tidigareläggning av byggen. Arbetsmarknadsstyrelsen har därigenom fått medel för beredskapsarbeten, som bör räcka för att sysselsätta 30 000-40 000 personer i vinter, vilket är fler än under föregående vinter. Medlen för arbetsmarknadsutbildning beräknas räcka för ca 50 000 elever i vinter, vilket är ca 10 000 fler än under förra vintern. Till detta kommer de generella åtgärder som regeringen lagt fram för att stärka näringslivets konkurrenskraft, vilket bör åstadkomma en mer balanserad utveckling av ekonomin. Samtidigt som arbetslösheten har ökat har strukturella förändringar medfört att många arbeten som tidigare var inkörsportar för ungdomar till arbetslivet har försvunnit. I regeringsproposition 1979/80:145 om åtgärder för att främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan ges skolan ökade möjligheter att ta ansvar för den yngsta åldersgruppen, 16 och 17-åringarna. Detta innebär bl.a. ett mer varierat utbud av utbildning i form av inbyggd utbildning, lärlingsutbildning och yrkesintroduktion. Även ungdomar över 18 år drabbas av den minskade efterfrågan på arbetstillfällen för nybörjare på arbetsmarknaden. En stor del av de arbetslösa 18-19-åringarna saknar yrkesutbildning eller har en utbildning som inte efterfrågas på arbetsmarknaden. fr.o.m. den 1 juli i år har därför tillträdet till arbetsmarknadsutbildning vidgats för denna grupp. AMS möjlighet att ordna beredskapsarbeten för ungdomar i åldrarna 18-25 år hos stat och kommun har förlängts, liksom även en viss möjlighet till beredskapsarbete för 16-17-åringar som inte på något annat sätt kan lösa sin sysselsättningsfråga. För att visa att regeringen verkligen förutsett det svåra sysselsättningsläget i vinter vill jag peka på den tilldelning av beredskapsmedel som gjorts i frågeställarnas hemlän. Kristianstads län har innevarande budgetår fått 15,5 milj.kr. mer än föregående budgetår.

Totalt har för samtliga dessa län medelstilldelningen ökat från 1 058,5 milj.kr. 1980 82. För landet som helhet har medelstilldelningen ökat med 503,4 milj.kr. innevarande budgetår jämfört med det föregående. För arbetsmarknadsutbildning har regeringen i år beräknat ett totalt medelstillskott på ca 4 000 milj.kr., varav 2 800 milj.kr. utgör anslagsmedel och resterande del inflytande arbetsgivaravgifter. Dessa medel svarar mot en utbildningsvolym om ca 130 000 kursdeltagare. Motsvarande siffror förra året var 3 200 milj.kr. och 120 000 kursdeltagare. Slutligen vill jag erinra om att det ännu är för tidigt att utläsa de fulla effekterna av den ökade satsningen som regeringen har gjort för att förbättra läget på arbetsmarknaden och för att minska arbetslösheten. Detta gäller också de sysselsättningsstimulanser som riksdagen beslutade om i våras med anledning av regeringens sysselsättningspolitiska proposition. Såväl den tillfälliga rekryteringsstimulansen som rekryteringsbidraget för långtidsarbetslösa ungdomar är åtgärder som kommer att få full effekt först senare under budgetåret.

Herr talman! Jag vill först för min del tacka för svaret på interpellationen. Enligt statistik som offentliggörs i dag uppgår arbetslösheten i landet till 133 000. Det är den högsta siffra som på många decennier har kunnat noteras ioktober månad. Ungdomsarbetslösheten ligger kvar vid 61 000, vilket också är ytterst bekymmersamt. Normalt skall den siffran gå ner på hösten, men det har alltså inte skett. Den svaga produktionsutvecklingen har — precis som socialdemokraterna har varnat för vid flera tillfällen — medfört en kraftig försämring av arbetsmarknadsläget i landet. Även situationen i Kristianstads län, som jag närmast har interpellerat arbetsmarknadsministern om, är ytterst svår. Arbetslösheten är just nu ca 5 000, och det är mycket för Kristianstads län. Det innebär en fördubbling på ett år. Med hänsyn till lagda varsel kan siffran stiga till närmare 7 000 under vintern. Ungdomen står även i vårt län för ca 50 96. Just ungdomsarbetslösheten är kanhända det allvarligaste i det här sammanhanget, för den kan på lång sikt föra med sig många problem. Länet har, som arbetsmarknadsministern säger i svaret, fått ytterligare 15,5 miljoner i beredskapsmedel, men det räcker inte. Såväl länsstyrelsen som länsarbetsnämnden har begärt ytterligare miljoner för att klara sysselsättningen under vintern. Får vi inte de pengar som behövs, åvilar det arbetsmarknadsministern ett tungt ansvar. Statsrådets svar innehåller inga lugnande besked till alla dem som drabbas av arbetslösheten. Statsrådet redogör rent allmänt för vidtagna åtgärder. Redogörelsen innehåller ingenting nytt, utan bara sådant som är känt sedan tidigare, nu senast genom den ekonomiska propositionen. Det är nu länge sedan vi framställde interpellationerna, och statsrådet har haft lång tid för att begrunda det svåra arbetsmarknadsläget i landet. Sett mot den bakgrunden är det ett magert svar arbetsmarknadsministern har läst upp. Vi kan naturligtvis inte känna oss nöjda, utan vi måste kritisera regeringen för den politik som förs och som slår väldigt hårt mot enskilda människor.

Herr talman! Att riksdagsledamöter från så många län framställt interpellationer om arbetslösheten är ett uttryck för den stora oro och den växande förbittring som finns ute bland människorna. Oron och förbittringen har också mycket reella orsaker. Sverige är på väg in i den värsta arbetslöshetsvintern under hela efterkrigstiden. Det uppmätta antalet arbetslösa är redan bland de högsta under hela 1970-talet. Nästan hälften av de arbetslösa är ungdomar i åldern 16-24 år. Särskilt utsatta är tonårsflick Till de öppet arbetslösa kommer så de övriga grupper som ställts utanför den ordinarie produktionsprocessen och arbetsmarknaden. Dit hör de som hänvisats till olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dit hör de över 300 000 kvinnor som nu arbetar i hemmen, men som vill komma ut i förvärvsarbete. Dit hör de som förtidspensionerats av arbetsmarknadsskäl. Dit hör de som kallas handikappade, men som vill och kan göra en insats i arbetslivet om de bereds tillfälle till det. Antalet människor som är beredda att ta sin plats i arbetslivet, men som inte får tillfälle därtill, uppgår till mellan 800 000 och 1000 000. Det finns också över 100 000 människor som har deltidsarbete av arbetsmarknadsskäl, men som vill arbeta på heltid. Arbetslösheten får inte och behöver inte accepteras. Det finns alltför många ekonomiska och politiska makthavare som ser arbetslösheten som något ofrånkomligt och nödvändigt, och som vill sätta gränser för de arbetsmarknadspolitiska satsningarna. Det finns skrämmande uttryck för detta synsätt i regeringens proposition nr 30, som skall diskuteras här i riksdagen nästa vecka. Samtidigt finns det emellertid på många håll också en växande insikt om att arbetslöshet inte kan godtas och om att ett samhälles största ekonomiska förlust är att låta människor gå utan arbete. En folkvrede växer fram mot den slappa låt-gå-politik som accepterar arbetslösheten. Jag vill citera ett uttryck för en inställning till arbetslösheten som jag tycker är riktig och sund och som måste vara utgångspunkten för de politiska åtgärderna. Det är ett avsnitt ur en ledare i senaste numret av tidningen Vi, konsumentkooperationens organ. Där skrivs: ”Det är socialt orättfärdigt att tillåta en stor arbetslöshet. Samhället lastar över en stor börda på några 100 000 människor, en börda som vore rätt lätt om vi alla delade den genom att svara mot de ekonomiska krav som en aktiv sysselsättningspolitik ställer. Det är ekonomiskt lättsinnigt att släppa fram en hög arbetslöshet. Sveriges problem är inte att vi arbetar och producerar för mycket, tvärtom. Arbetslösheten innebär att vi går miste om arbetsinsatser, som verkligen behövs om landet ska komma på fötter igen.” Det är helt riktiga synpunkter. Särskilt orättfärdigt är det att tillåta en så stor arbetslöshet bland ungdomen som Sverige f. n. har. Arbetslöshet är förstörande och nedbrytande, passiviserande och demoraliserande. Vi har inte rätt att utsätta våra ungdomar för det gissel som arbetslösheten är. Läget börjar nu likna 1930-talet, då en hel ungdomsgeneration tvingades gå i åratal utan att kunna få ett ordentligt jobb. Från min egen uppväxttid i sågverksdödens Norrland har jag skrämmande minnen av hur arbetslösheten drabbade mina kamrater och av de svåra problem de ställdes inför. Det kom sedan en tid då de styrande lovade att massarbetslöshet aldrig mer skulle tillåtas och då man försäkrade att samhällsorganen nu behärskade den sociala teknik som behövdes för att hålla arbetslösheten borta. Det visade sig i stället handla om politik och om politisk vilja. I dag slår massarbetslösheten på nytt hårt mot hundratusentals människor i Sverige. Vi harinte rätt att kapitulera inför arbetslösheten. Vi har inte heller råd att göra det. Enda möjligheten för vårt land att komma ut ur krisen är att arbeta sig ut ur den. Regeringens analyser av arbetslösheten vilar på falska föreställningar. Dess ekonomiska politik kan därför heller inte avskaffa arbetslösheten, en målsättning som den borgerliga regeringen f.ö. inte förefaller ha. Vad arbetsmarknadsministern i dag säger i sitt interpellationssvar — för vilket jag tackar — om effekterna på sysselsättningen av denna politik är därför skrivet i sanden. Sanningen är att arbetslösheten nu håller på att ytterligare förvärras och att regeringen icke vidtar effektiva åtgärder för att hindra detta. Det som behövs i stället för regeringspolitiken är direkt arbetsskapande samhällsinsatser för att lindra krisens verkningar. Det krävs också vidgade befogenheter för de fackliga organisationerna och ökad samhällelig kontroll över näringslivets utveckling. En sådan politik kan sammanfattas i följande åtta punkter: 2. Ett statligt industriprogram av storleksordningen 100 000 nya industriarbetsplatser under 1980-talet. 3. Kreditväsendet under samhällelig ledning och kontroll. Nationalisering av de privata storbankerna och andra kreditinstitut. 4. Uppbyggnad av samhällsägda fonder under de arbetandes kontroll för att förverkliga det samhälleliga industriprogrammet. 7. Ökning av AMS resurser enligt vad verket begärt för att mildra den mest akuta situationen nu i vinter. Denna politik står i skarp kontrast till regeringens politik. Regeringen vill hålla storfinansens exportindustri med en reservarmé av arbetslösa. Den skär målmedvetet ned den offentliga sektorn och ökar därmed ytterligare arbetslösheten. Det är ingen tillfällighet att i arbetslöshetsstatistiken just Kommunalarbetareförbundet redovisar många arbetslösa. Arbetslösheten var tidigare under vissa tidsperioder koncentrerad till skogslänen och till Norrland. I dessa områden är arbetslösheten också i dag relativt sett störst, men den slår samtidigt mot alla län. Malmöhus län, Stockholms län, Göteborgs och Bohus län har tillsammans med Norrbottens län topplatserna i tabellen över antalet arbetslösa räknat i absoluta siffror. Även län som länge har betraktats som områden med en stark expansion lider alltså nu under verkningarna av strukturella förändringar och av den akuta konjunkturkrisen. I Stockholms län, vars ena halva jag representerar här i riksdagen, finns nu ca 13 000 öppet arbetslösa. Det är den högsta siffran under efterkrigstiden. I den redogörelse för arbetsmarknadsutsikterna hösten 1981 som avlåtits av länsarbetsnämnden räknar man med att situationen under vinterhalvåret ytterligare kommer att förvärras. Antalet nyanmälda platser har minskat kraftigt under 1981. Anledningen är enligt länsarbetshämnden dels den rådande lågkonjunkturen, dels den ekonomiska åtstramningen inom den offentliga sektorn som främst drabbar administrationen. Därtill kommer effekterna av den pågående strukturomvandlingen. De som särskilt drabbas av det svåra arbetsmarknadsläget är nytillträdande på arbetsmarknaden, dvs. ungdomar och kvinnor som varit hemarbetande. Vad som ytterligare kan befaras är ökade svårigheter bl.a. för arbetshandikappade, för äldre, för invandrare och för personer med svag förankring på arbetsmarknaden. I Stockholms län kan f. n. hela 75 96 av de arbetslösa hänföras till nämnda grupper mot 58 96 för riket i övrigt. Stockholm har under många år drabbats hårt av industridöd och industriutflyttningar. Flera tiotusental industriarbetsplatser har försvunnit från länet. Även byggnadsverksamheten har skurits ned, och enligt länsarbetsnämnden föreligger efter årsskiftet och fram till i första hand våren 1982 en klar risk för ökad arbetslöshet i byggfacket. Stockholms län har också specifika drag i sin arbetsmarknad som gör länet mycket sårbart. Hit hör den stora andelen bland de arbetssökande utan tidigare fast förankring på arbetsmarknaden, en stor andel människor som på grund av bl.a. språkliga och andra handikapp har svårt att finna anställning, den höga andelen invandrare osv. Neddragningen inom den offentliga sektorn drabbar speciellt nytillträdande ungdomar och nyutexaminerade långtidsutbildade. Eftersom denna sektor relativt sett är mycket stor i länet får en neddragning här speciellt negativa verkningar, mätta i absoluta tal. Ca hälften av landets kulturarbetare finns vidare i Stockholms län. Här finns många konsthantverkare osv. Både i relativa och absoluta tal drabbas dessa grupper märkbart av den ekonomiska åtstramningspolitiken.

I oktober varslade 43 företag om uppsägningar och permitteringar av 1 549 anställda enligt länsarbetsnämndens statistik. Det är den högsta siffran på tio år. Ungefär 500 av varslen gäller permitteringar till kortare arbetstid. Men drygt tusen personer i länet kan räkna med att förlora jobben. De sällar sig till en redan hög arbetslöshet i Stockholmsregionen. Samtidigt minskar antalet lediga jobb, så att det nu går tre arbetslösa på varje ledigt jobb i Stockholms län. Värst drabbade är Vad kan arbetsförmedlingen göra för dem som blir arbetslösa? Den frågan ställer en journalist från Dagens Nyheter till representanten för länsarbetsnämnden. Vederbörande svarar: ”Det finns inte mycket hopp. Vi har nått taket för beredskapsjobben. Det finns nästan inga kvar. Arbetsmarknadsutbildningen har en viss kapacitet, ett par tusen platser, men det kommer inte att räcka.” Vad tänker regeringen göra för att bereda de många som nu är arbetslösa ett meningsfullt arbete? När det gäller de kortsiktiga åtgärderna anser länsarbetsnämnden att det behövs ett medelstillskott på ytterligare 150 milj.kr. för att få åtminstone 20 000-22 000 personer indragna i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det motsvarar ändå bara den nivå som fanns i början av 1979. Kommer länet att få dessa pengar? Om inte — hur motiverar arbetsmarknadsministern ett avslag? Avgörande är naturligtvis de åtgärder som direkt tar sikte på att skapa varaktiga arbeten. Här behövs ett industrialiseringsprogram för Stockholms län. Här behövs en utbyggnad av de socialt viktiga delarna av den offentliga sektorn — utbyggd barnomsorg, bättre kollektiva kommunikationer, utbyggnad av äldreomsorgen osv. Bostadsbyggandet måste ökas, bostadsbristen byggas bort. På alla dessa områden finns det nu stora brister i kommunerna i Stockholms län. Samtidigt går tiotusentals människor arbetslösa. Finns det en naturligare och vettigare åtgärd än att bereda de arbetslösa vettiga och värdeskapande jobb med att bygga bort dessa brister? Jag saknar tyvärr helt detta synsätt i arbetsmarknadsministerns svar. Är regeringen över huvud taget intresserad av att utarbeta ett industrialiseringsprogram och ett program för utbyggnad av de socialt viktiga delarna av den offentliga sektorn, som inbegriper också Stockholms län? Om den nuvarande regeringen inte vill vidta verkliga kraftåtgärder mot arbetslösheten, så ligger det inte bara i de arbetslösas utan i hela samhällets intresse att regeringen snarast avgår. Arbetslöshet är ett socialt ont som inte får accepteras.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern noterar helt riktigt att bakgrunden till de frågor han fått att besvara är den i hela landet ökade arbetslösheten och det ökade antalet varsel samt att situationen på arbetsmarknaden under den närmaste framtiden inger oro. Den beskrivningen gäller i hög grad Östergötland. Mot bakgrund av den negativa utvecklingen i länet har jag frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att möta den allvarliga arbetslöshetssituationen i Östergötland. Jag tackar för svaret, men jag vill samtidigt peka på några faktiska förhållanden som motiverar mycket mer konkreta åtgärder än vad som anges i interpellationssvaret. I länsarbetsnämndens redogörelse för arbetsmarknadsutsikterna hösten 1981 lämnas en rad uppgifter som visar på en allvarlig försämring av läget. Jag skall endast beröra några av dessa. Senare undersökningar förstärker den negativa bilden i länet. I augusti månad noterades den högsta arbetslöshetssiffran hittills. Närmare 11 000 var anmälda vid förmedlingarna i länet, och det var 1 300 fler än föregående månad och augusti 1980. Det noteras också att allt fler av dem som anmäler sig vid arbetsförmedlingarna är utan arbete. Samtidigt minskar anmälda lediga platser vid förmedlingarna kraftigt. Kvarstående arbetssökande utan arbete var vid oktober månads utgång över 6 200. Antalet varsel om uppsägning eller permittering är mycket stort. Till i slutet av september har i år registrerats 120 varsel gällande i runt tal 7 500 personer. Drygt 1000 arbetstillfällen har försvunnit under året. Det har uppenbarligen länge funnits föreställningar om att arbetsmarknadsläget i Östergötland skulle vara avsevärt bättre än i övriga delar av landet. Detta tycks också ha påverkat regeringens bedömning av frågor som berör arbetsmarknaden i länet. Det faktiska läget borde dock kunna göra slut på denna villfarelse. Om man jämför arbetslöshetssiffrorna med siffrorna för något år sedan, finner man att de ligger ungefär 50 96 högre i dag. Denna utveckling ger anledning till oro. Till bilden hör den negativa utvecklingen inom industrin som pågått en längre tid. Man kan nämna avvecklingen av textilindustrin och nedläggningen av Goodyear i Norrköping och att tusentals industrijobb försvunnit i Motala, bl.a. i samband med avvecklingen av Motala Verkstad. Även i Linköping har flera tusen industrijobb försvunnit, och på en rad andra orter har antalet arbetstillfällen minskat. Undersysselsättning och dold arbetslöshet präglar också Östergötland. Det finns också anledning att påpeka att dagens siffror inte ger hela bilden av problemen. Företagsfusioner och strukturförändringar innebär hot mot åtskilliga jobb. Hotet mot hundratals jobb i Boxholm — vilket kan äventyra kommunens existens — och planerna på att skära ned antalet anställda vid Luxor i Motala med över 800 personer kan drastiskt försämra situationen. Jag skall inte utförligt ta upp dessa problem i dag, eftersom jag ställt frågor till industriministern och får tillfälle att återkomma till problemen. Men dessa hot måste finnas med i bilden när arbetsmarknaden i Östergötland diskuteras. En ytterligare allvarlig försämring kan nämligen befaras. Arbetsmarknadsministern säger i sitt svar att man skall se regeringens ekonomiska politik bl.a. mot bakgrund av sysselsättningsläget. Det bör man givetvis göra, men det leder inte precis fram till det som han tydligen vill säga. Arbetsmarknadsministern vill nämligen göra gällande att regeringens politik motarbetar arbetslösheten. Jag vill påstå att det i vissa avseenden är tvärtom. Arbetslösheten förvärras genom regeringens politik. Låt mig peka på ett område. Den åtstramningspolitik som regeringen bedriver mot kommuner och landsting leder — förutom till försämrad kollektiv service — till arbetslöshets problem, direkt på den offentliga sektorn och i förlängningen även inom byggnadsverksamhet och industri. Den offentliga sektorn har tidigare i betydande omfattning hämtat upp när industrin stött ut folk. Så är det inte längre. Detta får konsekvenser på sysselsättningen, och det förvärrar situationen, särskilt för kvinnor och ungdom. Av det totala antalet arbetslösa i Östergötland utgör kvinnorna 52 96. Andelen yngre kvinnor utgör drygt en fjärdedel av det totala antalet kvarstående arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten har förvärrats. Enbart i åldersgruppen 18-19 år ökade arbetslösheten under en månad med 400 till 1 100. En färsk siffra från Motala visar att av drygt 1 000 arbetslösa var 580 under 25 år. I Norrköping har gjorts en beräkning som säger att 1 200 ungdomar mellan 16 och 24 år är i behov av sysselsättningsfrämjande åtgärder. Läget är på andra orter liknande. Åtstramningspolitiken mot kommuner och landsting kommer att leda till ytterligare svårigheter för kvinnor och ungdom. Det är den nakna sanningen. Arbetsmarknadsministern vill också göra gällande att regeringen verkligen förutsett det svåra sysselsättningsläget i vinter. Han stöder detta påstående på siffror om ökade beredskapsmedel, för Östergötlands vidkommande plus 16 milj.kr. i förhållande till föregående budgetår. Ökningen avser hela budgetåret. Någon åtgärd för att möta den allvarliga situationen inför vintern är det knappast fråga om. Länsarbetsnämnden i Östergötland har anfört att arbetslösheten under hösten och vintern kommer att öka och få en sådan omfattning att nämnden med de medel som nu är disponibla saknar möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder. Man befarar en fördubbling av arbetslösheten. Behovet av platser i arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete och av att snabba åtgärder sätts in för att nå väsentligt förbättrad byggarbetsmarknad har betonats. Östergötland har under 1981 inte tilldelats resurser för tidigareläggning av husoch anläggningsarbeten på den statliga sidan, hävdar länsarbetsnämnden. Resurserna för att möta en allt högre byggarbetslöshet i vinter är otillräckliga och kan endast förstärkas genom tidigareläggning av statliga investeringsarbeten. De personella resurserna för att klargöra den ökade arbetsbelastningen är otillräckliga, och de ekonomiska resurserna är så begränsade att det är orealistiskt att räkna med att nämnden på ett tillfredsställande sätt skall kunna möta en kraftigt ökad arbetslöshet, har länsarbetsnämnden anfört. Den allmänna redovisningen av regeringens politik kan inte vara ett svar på frågan om vilka åtgärder man är beredd att vidta i den akuta situationen. Arbetslösheten har ökat, samtidigt som vissa av regeringens åtgärder verkat. Att dessa åtgärder effektivt skulle kunna motverka den befarade ökningen av arbetslösheten under hösten och vintern har arbetsmarknadsministern inte förmått göra troligt. Detta gäller givetvis allmänt, men det gäller också i hög grad de speciella problem som finns i Östergötland. Jag kan därför, herr talman, inte anse att jag fått något konkret svar på den konkreta frågan: Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att möta den allvarliga arbetslöshetssituationen i Östergötland?

Herr talman! När länsarbetsnämnden i Gävleborg presenterade septembersiffrorna över arbetsmarknadssituationen i länet gjordes följande konstaterande: ”Det råder en påtaglig obalans på länets arbetsmarknad. På varje kvarstående ledig plats gick i september i år 14,4 kvarstående sökande utan arbete för omedelbar placering. Samma siffra för ett år sedan var 5,0 personer.” Det har förflutit en månad sedan länsarbetsnämnden yttrade detta. Arbetslöshetssiffrorna för oktober månad i år finns tillgängliga, och dessa visar en fortsatt ökning av arbetslösheten i länet samtidigt som antalet lediga platser fortsätter att minska. Dessutom känner både arbetsmarknadsministern och jag till att det ligger besked om varsel och nedläggningar av industrier i länet. Alltså kommer situationen att bli ytterligare försämrad. Det är då skrattretande att få ett så intetsägande svar från arbetsmarknadsministern som det han nu har lämnat. Jag har ställt två frågor i min interpellation, om Ingemar Eliasson tittar efter. De lyder: Som svar på dessa frågor lämnar arbetsmarknadsministern sifferuppgifter på vilka summor som Gävleborgs län har fått. Men detta visste jag förut. Både Ingemar Eliasson och jag känner också till att dessa summor inte har stoppat ökningen av arbetslösheten och definitivt inte har givit några resultat för att ge de 6 000 öppet arbetslösa i länet något arbete. Det skulle inte skada om arbetsmarknadsministern uttalade sig om det spel som storfinansen spelar i Gävleborg med länets invånare som insats. Kinneviksgruppen har nu beslutat att lägga ner driften i Forsbacka. 350 arbetare kommer någon gång nästa år att ställas utan arbete. Motivet för nedläggningen är inte att företaget går med förlust. Motiveringen är-att ytterligare öka vinsten. Vad som händer 350 arbetare och deras familjer intresserar inte aktieägarna kring Kinnevik. Forsbacka? Om inte, anser då regeringen att det åligger Kinneviksgruppen att svara för ersättningsjobb innan företaget läggs ned? I Gästrike-Hammarby lägger Kopparfors i juli 1982 ner landets enda industri som producerar oblekt massa. Den typen av produktion är, som arbetsmarknadsministern känner till, både energioch råvarusnålare än den andra metoden, att producera blekt massa. Anledningen till nedläggningen av detta företag är att västtyska Feldmänhle ställde detta krav för att gå in som hälftenägare i Kopparfors anläggning i Norrsundet. Omkring 250 arbetare ställs utan arbete. Har arbetsmarknadsministern något besked till dessa arbetare? Vilka möjligheter anser arbetsmarknadsministern att dessa människor har i en kommun som i dag har över 1 000 arbetslösa? Tänker arbetsmarknadsministern och regeringen ta något initiativ för att sätta press på Kopparfors så att man ser till att ersättningsindustri kommer till stånd i Gästrike-Hammarby? Sandvik AB i Sandviken har de senaste åren minskat antalet anställda med i genomsnitt 300 per år. Samtidigt ökar man kraftigt verksamheten och antalet anställda utomlands. Vad avser arbetsmarknadsministern och regeringen vidta för åtgärder för att förhindra en fortsatt sådan utveckling? Ärarbetsmarknadsministern överens med mig om att Sandviks investeringar i första hand skall ske här hemma i vårt land? I Hudiksvall finns ett vinstgivande företag som heter Hymas. Företaget har 170 anställda. Ägarna finns i Skellefteå och driver där ytterligare ett företag. Nya fabrikslokaler finns i Hudiksvall men också i Skellefteå. De gamla fabrikslokalerna i Skellefteå har kommunen där lovat köpa för 10,5 milj.kr. Men kommunen ställer ett villkor för detta köp, nämligen att företaget skall koncentrera all sin produktion till Skellefteå. Alltså: produktionen i Hudiksvall skall upphöra. Företagsägarna i Hymas AB har med förtjusning sagt ja till detta krav från kommunen. 10,5 milj.kr. är för dem mycket mera värdefullt än 170 arbetares utkomstmöjligheter när man lägger ner driften vid Hymas AB i Hudiksvall. Sådan är naturligtvis kapitalismen, det vet vi. Detta är ett exempel på dess hänsynslöshet. Men att kommuner har börjat med sådan verksamhet som Skellefteå gjort är skrämmande. Frågan är: Vad tänker arbetsmarknadsministern och regeringen göra för att se till att produktionen vid företaget Hymas i Hudiksvall fortsätter? KemaNobel har i Delsbo en ljusfabrik, Norrljus, som företaget tänker avveckla trots att den går med vinst. Vid företaget är det dominerande antalet anställda kvinnor. Tänker arbetsmarknadsministern ta några initiativ så att produktionen vid Norrljus i Delsbo kan bibehållas? I Edsbyn finns ett stort antal av länets träoch snickeriindustrier. Många av dessa har nu tvingats permittera och införa korttidsvecka. Orsak är till stor del det låga bostadsbyggandet i landet — trots bristen på bostäder.

Viktigt i sammanhanget är också att bl.a. polishuset i Sandviken och etapp 2 av skattehuset i Gävle kan påbörjas i vinter. Detta kommer att suga upp en del av de 150-200 som kommer från Forsmark — jag kan inte ange den exakta siffran, men jag tror att den ligger någonstans där. Men förutsättningen för att polishuset i Sandviken och etapp 2 av skattehuset i Gävle skall kunna påbörjas under vintern är att mera pengar beviljas. Och jag vill fråga arbetsmarknadsministern om han är beredd att medverka till att de två nämnda byggena kan komma i gång innevarande vinter. Herr talman! Jag har i stor utsträckning koncentrerat mig på att beröra befintlig industri i länet som kommer att försvinna eller kraftigt reducera sin verksamhet. Detta måste till varje pris förhindras för att vi skall kunna undvika en ökad arbetslöshet i länet. Men viktigt är naturligtvis också att skapa nya industrier för att på så sätt få bort arbetslösheten. C.-H. Hermansson har här utvecklat hur detta skall kunna ske inom offentlig sektor och industrisektorn.

Jag är medveten om nödvändigheten av att staten, regeringen, går in och lindrar de värsta skadorna av storfinansens härjningar, för att garantera de tusentals människor som blir arbetslösa en viss standard. Denna uppgift har bl.a. arbetsmarknadsministern. Han har i interpellationssvaret talat om hur mycket pengar han betalat ut.